Herr talman! Liksom under tidigare år har jag för avsikt att beröra några kommunala spörsmål, men först några ord om bostadsfrågan. Den upptog av naturliga skäl en mycket stor del av den politiska debatten under föregående år. En exceptionellt dålig vinter och svårigheter att få fram byggnadskreditiv i tillräcklig omfattning till färdigprojekterade byggen gjorde att vi tyvärr under hela förra året hade en avsevärd eftersläpning i fråga om igångsättning. Oppositionen försummade sannerligen inte något tillfälle att peka på differensen mellan det av riksdagen uppställda programmet på 92000 lägenheter och den faktiska igångsättningen. När bostadsstyrelsen nu i dagarna redovisat de preliminära siffrorna för slutresultatet vid årsskiftet har av någon anledning debatten tystnat. Det har nämligen visat sig att den totala igångsättningen kan uppskattas till 91 500 lägenheter enligt den allra färskaste uppgiften, daterad den 12 januari i år. Det måste man väl ändå säga överensstämmer med målsättningen ganska väl. De statistiska uppgifter som bostadsstyrelsen lämnat har visserligen tagits in som nyhetsmaterial i tidningspressen, men jag har inte kunnat konstatera att man haft något större intresse av att kommentera rapporten på ledarsidorna. Under gårdagens debatt här i riksdagen kommenterade en av oppositionspartiernas företrädare att vad som inträffade under fjolårets sista månader endast var, som orden föll, »att man skrapat litet i marken ute på byggnadsplatserna». Jag vet inte vilket underlag talaren hade för ett sådant generellt påstående. Bostadsstyrelsen har i varje fall inte någon statistik över hur långt man hade hunnit i fråga om grävning, schaktning, murning av grunder och gjutning av grundsulor. För mig finns det fortfarande bara ett sätt att bygga hus på, och det är att börja på marken! Nu är det verkligen att hoppas att berörda myndigheter tillsammans med kreditinstituten i år skall lyckas komma fram till en arbetsrutin som signalerats och som möjliggör en kontinuerlig överblick av de byggnadsprojekt som är färdiga att igångsättas vid olika tidpunkter under året samt att en nödvändig samordning av kredittilldelningen kan ske. Av årets finansplan framgår att kommunernas verksamhet fortsätter att expandera men att ökningstakten i konsumtionen under det gångna året så gott som helt härledes från att huvudmannaskapet för vissa samhällsuppgifter har överflyttats från stat till kommun. Investeringarna däremot har volymmässigt stigit mindre än genomsnittet tidigare under 1960-talet. Detta kan ingalunda tagas som intäkt för att behoven skulle ha minskat, utan det är förvisso den bristande tillgången på kapital som är orsaken. På grundval av de förfrågningar som på sedvanligt sätt. gjorts hos kommunerna under den gångna hösten räknar man i finansplanen med en ökning av de kommunala investeringarna på 11,5 procent under innevarade år. Med hänsyn till effekten av de särskilda åtgärder som föreslås, införandet av en invevsteringsavgift, har man dock stannat vid en volymmässig ökning på 8 procent. Det kunde vara mycket att säga om det föreliggande förslaget till förordning om investeringsavgift, men såvitt kan bedömas torde den vara nödvändig. Redan nu måste emellertid framhållas att den möjlighet till dispens som 16 8 i förslaget till förordning innehåller säkerligen måste användas när »läget på arbetsmarknaden påkallar det eller andra synnerliga skäl föreligger». Givet är att ansökningarna om befrielse från erläggande av avgift kommer att bli många, och avgörandena kommer säkerligen att bli besvärliga. Sannolikt kommer det endast att i ett fåtal fall inträffa att investeringsavgiften erlägges. Detta har tydligen också förutsatts, eftersom avgiften har beräknats inbringa endast 1 miljon kronor till statsverket. Det är det formella belopp som uppförts i budgeten. Även om man för närvarande måste förstå att finansministern inte tagit till denna drastiska åtgärd, om han inte hade bedömt situationen som synnerligen allvarlig, kan man likväl ej undgå att hysa farhågor för vad som kan inträffa den dag då investeringsavgiften avskaffas och de uppdämda behoven skall tillgodoses. Då kan det uppstå en besvärlig situation både på arbetsmarknaden och i fråga om kreditförsörjningen. Samtidigt kan man dock inte bortse från att det vid en avsevärd dämpning av konjunkturerna här i landet kan vara till fördel att ha vissa projekt färdiga att sätta i gång utan onödig tidsutdräkt. Vad som verkar oroande ur kommunal synvinkel när man läser finansplanen är att den enkät som gjorts bland kommunerna visar att fastighetsoch markförvärven beräknas minska med 300 miljoner kronor från 1966 till 1967. Detta är illavarslande, eftersom ändå många hyser förhoppningen att kommunernas tillgång på mark skall öka för att möjliggöra en effektiv planering för bostadsbyggande, industrier och andra ändamål. Även här torde man ha anledning dra slutsatsen att det ingalunda är kommunernas ambition som minskat, utan att det säkerligen är bristen på kapital som tar sig detta uttryck. Det är verkligen angeläget att kommunerna bereds ekonomiska resurser så att de kan skapa en erforderlig markreserv för att kunna fullfölja sina viktiga uppgifter inom samhällsbyggandet på ett effektivt sätt. Det är alltså i högsta grad brådskande att ett statligt stöd till kommunerna för markförvärv kommer till stånd. Denna fråga har emellertid ett intimt samband med andra markpolitiska frågor,i vilka riksdagen förväntar förslag från regeringen. Ett beslut om indragning till staten av markvärdesvinster bör öka möjligheterna att lämna kommunerna de krediter som är erforderliga. Det hade följaktligen varit önskvärt att i varje fall en blygsam början kunnat inledas under det kommande budgetåret till skapandet av en marklånefond. Jag vill framhålla detta eftersom regeringen ansett det vara nödvändigt att avsätta 500 miljoner till en ny statlig fond för näringslivets utveckling. Det är, som jag tidigare framhållit, angeläget att kommunerna ges möjligheter att bedriva en aktiv markpolitik. Jag är väl medveten om de faror som kan föreligga om en alltmer vittförgrenad specialdestination av kreditmarknaden införes, men jag anser likväl att en aktivisering av markpolitiken är i hög grad påkallad. Det finns emellertid även glädjande drag i den kommunala utvecklingen. Jag syftar då på kommunernas inkomstsida. Skatteinkomsterna har under det gångna året ökat med nära 25 procent såsom en följd av dels stigande skatteunderlag och höjning av den genomsnittliga utdebiteringen — det sistnämnda givetvis inte särskilt glädjande! — dels de väsentligt ökade bidrag som staten lämnar kommunerna. Statens kostnader för skatteutjämning enligt 1965 års förordning har på grund av den automatik som är inbyggd i systemet ökat från cirka 900 miljoner första året till beräknade 1240 miljoner för det kommande budgetåret. Denna inkomstöverföring är synnerligen väl motiverad, inte minst på grund av de ökade kostnader kommunerna har fått vidkännas genom det ständigt växande samhällsengagemanget men även på grund av, som jag tidigare framhållit, överflyttning av vissa uppgifter från staten till kommunerna och i första hand till landstingen. Trots den pessimism som kanske kan spåras i något av vad jag anfört, måste jag ändå erkänna att många kommuner numera stabiliserat sin ekonomi, vilket framgår av storleken på den s.k. överföringsposten från drifttill kapitalbudgeten i de under hösten fastställda utgiftsoch inkomststaterna. Det gäller emellertid för kommunerna att kanske i ännu högre grad än tidigare ge sig i kast med den långsiktiga planeringen. Det föreligger oftast alltför stora brister när det gäller en vettig samordning mellan den fysiska och den ekonomiska planeringen. Intresset för långtidsbudget är fortfarande på sina håll tämligen svagt. Det är ganska häpnadsväckande när man fortfarande möter resonemanget att det med hänsyn till rådande ovissa förhållanden i fråga om skatteunderlag, arbetsmarknad, krediter och mycket annat lönar sig föga att lägga ned arbete på en flerårsbudget som man ändå inte kan följa. Man menar följaktligen att det räcker med den utgiftsoch inkomststat som man enligt kommunallagen eller landstingslagen är skyldig att upprätta för det kommande året. Vad som därefter följer: den dagen, den sorgen! Svenska kommunalarbetareförbundet har helt nyligen presenterat en skrift, Entreprenadfrågan, vilken avslöjar sto ra brister när det gäller kommunernas handlande i ekonomiska ting. Visserligen måste man tyvärr konstatera att det i skriften finns många överdrifter och förhastade slutsatser, men på en punkt vill jag helt instämma, och det gäller vad som sagts om behovet av att kommunerna själva etablerar starka företag som kan konkurrera med det som i skriften betecknas som »anläggningsoch konsultjättarna». Kommunerna rekommenderas att om de är för små gå tillsammans för att skapa företag som i kommunal regi projekterar och driver anläggningsarbeten. Om inte kommunindelningsformen förverkligas i den takt som väl ändå statsmakterna hoppades på när principbeslutet fattades i februari månad för snart fem år sedan, så borde det vara angeläget att kommunerna åtminstone i fråga om bostadsbyggandet inom blocken skapade gemensamma aktiebolag eller stiftelser. Detta är helt i linje med det uttalande som Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, gjorde under fjolåret. Herr talman! Jag nämnde tidigare i förbigående förslaget om en statlig utvecklingsfond för näringslivet. Jag skall avstå från att orda särskilt mycket om denna, eftersom frågan ju varit föremål för en ingående diskussion under den tidigare delen av remissdebatten. Jag kan ändå inte underlåta att uttrycka min förvåning över att man på ansvarigt håll inom näringslivet varit så snabb att utdöma förslaget och ansett det endast vara »ett politiskt jippo». Även högerpartiets ledare här i kammaren ansåg att han kunde rubricera förslaget på det sättet. Att vissa delar av den politiska oppositionen omedelbart visste var man skulle stå var ju inte överraskande, men att representanter för det svenska näringslivet utan att närmare känna till utformningen av fonden kunnat ställa sig kallsinniga och kritiska är förvånande. 500 miljoner är ett avsevärt belopp men får ses som ett tecken på den be kymrade syn regeringen för närvarande har på vårt näringsliv. Att samhället måste vidtaga åtgärder är säkerligen för många uppenbart. Det räcker tydligen inte med de metoder vi hittills huvudsakligen tillämpat, nämligen en aktiv arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik, utan något därutöver måste till. Den bransch som för närvarande kanske mest är föremål för en revolutionerande omdaning är skogsindustrien, och även om vi i det län jag representerar ännu inte fått känna verkningarna härav, behöver man inte betraktas som någon särskilt stor pessimist, om man hyser onda aningar. Det är inte någon överdrift att påstå att det är hart när svindlande belopp som behövs för att våra skogsindustriföretag skall kunna rationalisera och vidareutveckla sin produktion i den omfattning som är nödvändig. Av en artikel som strax före årsskiftet publicerades i en tidskrift framgick att elva börsnoterade skogsindustriföretag under åren 1960—1965 investerat sammanlagt 2 437 miljoner kronor i anläggningar. Då är ju 500 miljoner inte så särskilt mycket och borde inte väcka så stor oro som blivit fallet på den borgerliga kanten. Med den förstnämnda siffran för ögonen förstår man, att det i fortsättningen blir nödvändigt med ett kollektivt sparande som engageras i den form av kreditgivning och risktagande som halvmiljardfonden innebär. Det kommer att medföra, hoppas jag, en samverkan mellan stat och näringsliv och därigenom även ett medinflytande och en allmän insyn från samhällets sida. Vi får avvakta och se hur denna samverkan i praktiskt handlande föreslås utformad i den kommande propositionen.
Herr talman! I årets statsverksproposition har inrikesministern refererat till vissa åtgärder som förutsättes i riktlinjerna för den aktiva lokaliseringen. Han nämner forskningsoch utredningsverksamhet rörande regionala frågor. Det gäller lokaliseringspolitikens mål och medel, dess möjligheter samt de regionala förutsättningarna inom olika orter och regioner. Det gäller även urbaniseringsprocessen och storstadsproblemen och det gäller servicens lokalisering samt vissa sociologiska undersökningar i glesbygdsområdena. Jag vill framhålla att det är mycket angeläget att denna problematik tas upp till skärskådande och att man verkligen beaktar de olika orternas och regionernas möjligheter till utveckling liksom deras förutsättningar att skapa arbetstillfällen och trivsel. Men hur är det i dag i många områden? Vilket stöd ges från samhällets sida för att vissa orter, kommunblockscentra exempelvis, skall få möjlighet att utvecklas? Jag vill ta ett enda exempel, kommunikationerna. En förutsättning för att en kommun skall kunna fungera, bjuda service etc., är att det finns vägar till centralorterna. Det bör anses som ett rimligt krav att de olika delkommunerna har vägar till centralorten, till skolorten. Det finns anledning att ställa sig frågan hurdant samarbetet har varit mellan inrikesdepartementet, ecklesiastikdepartementet och kommunikationsdepartementet när kommungränserna fastställdes och platsen för högstadium bestämdes. Jag vill vädja till herrar statsråd Johansson eller Lundkvist, Edenman och Palme att verkligen beakta dessa förhållanden och medverka till att skapa bättre kommunikationer. Inför den nya situationen på arbetsmarknaden har inrikesministern vidare i sin huvudtitel tagit upp en väsentlig ökning av anslaget för omskolningsverksamheten. Jag tror säkert det är nödvändigt. Beträffande angelägenheten av att människor som blir utan arbete får utbildning för att gå över till ett nytt arbete föreligger väl inte de lade meningar. Jag vill dock ställa ett par frågor. Den ena är: Finns det lärare och instruktörer i tillräcklig utsträckning för den ökade omskolningen? Den andra frågan är: Finns det arbete av det slag som omskolningen utbildar folk för? I det senare fallet har förhållandena tidigare inte varit tillfredsställande. En annan huvudtitel som jag gärna vill kommentera på ett par punkter är den som socialministern är ansvarig för. På de första sidorna i denna lämnas en redovisning av genomförda reformer. Det tycks dock vara så att det är en sak att genomföra reformer och en annan sak att se till att de förs ut i praktiken och kommer till allmänhetens kännedom. Tyvärr inträffar ibland att tillämpningen av vissa avsnitt i försäkringslagen enligt min uppfattning väsentligt fjärmat sig från vad vi avsett när vi beslutade om lagtexten. Jag har den bestämda uppfattningen att det görs alltför hårda bedömningar beträffande exempelvis invaliditetsersättningar och vårdnadsbidrag. Här är det fråga om människor som besväras av svåra handikapp men trots detta kämpar för att göra en insats. De behöver dock ett ekonomiskt tillskott. Invaliditetsersättningen avser att ge bidrag just till de extra kostnader som dessa personer får vidkännas för sitt handikapp. Det finns föräldrar som får göra stora extra arbetsinsatser för svårt handikappade barn. Enligt min mening ger försäkringslagen utrymme för en liberalare tolkning än vad som i dag många gånger är fallet. Det skall inte vara så att den som är inrymd i försäkringssystemet skall behöva gå till socialvården därför att försäkringslagen tolkas på det sättet att den ersättning vederbörande trodde att han eller hon skulle få inte kan betalas ut. En annan väsentlig sak är upplysningen kring de sociala frågorna. Allmänheten måste få bättre reda på re formernas innehåll, inte minst med tanke på att vi så ofta gör förändringar på dessa områden. För inte så länge sedan har i pressen publicerats uppgifter om att det finns ganska många som helt enkelt inte känner till sin rätt när det gäller att få familjebostadsbidrag. Det har också framkommit att inkallade personer inte fått de familjebidrag de varit berättigade till, tydligen beroende på att de personer som handlagt dessa ärenden inom kommunerna inte haft tillräcklig kännedom om beräkningen av dylika bidrag. Skall sådant verkligen få förekomma? Är det inte de ansvariga myndigheternas skyldighet att bedriva upplysning kring dessa frågor så att alla får veta vilken hjälp de är berättigade till? Den annonskampanj som fördes före nyår beträffande införandet av de nya bestämmelserna om sjukförsäkringen var enligt min uppfattning av mycket stort värde. Den lämnade klara besked till allmänheten, och jag anser att vi behöver betydligt mer upplysning i den stilen liksom mera brett upplagda upplysningskampanjer i radio och TV. Det kanske kan sägas att man inte sparat på berömmet när det gäller redovisning av de reformer som genomförts. Det är något av den vackra folkhemsfasaden som visats upp. Jag vet inte om det är en ödets nyck att vi får tillgång till en ny bok samma dag som vi börjar årets remissdebatt. Denna bok är en redovisning av folkhemsfasadens baksida, om jag så får uttrycka mig. Det gäller »Den ofärdiga välfärden». Jag har inte hunnit studera boken så noga, men jag har fått det intrycket att den ger en värdefull redovisning av de problem som det kanske inte så ofta har talats om när man mätt vår standard i biltäthet och antal TV-apparater. Jag tror att det är nödvändigt att rikta strålkastarna på de problem, som redovisas i dr Inghes bok, men också att vi på allt sätt försöker att bringa dem till en lösning. Vi måste helt enkelt se till att vår social lagstiftning också fungerar i praktiken. Vi måste mera inrikta oss på en lösning av de enskilda människornas problem och kanske mindre ägna tiden åt formaliteter och som vi ibland kanske tycker litet för mycket paragrafrytteri. Det går inte att komma ifrån problemen. Vi måste angripa dem. | Man kanske också undrar om vårt samhälle verkligen har ansträngt sig att komma till rätta med detta spörsmål. Vi konstaterar att problemen finns, vi diskuterar vissa lösningar, men vi måste också på allvar diskutera åtgärder som är förebyggande. Det finns även anledning att diskutera resultaten av de åtgärder som vidtas på skilda områden. Jag har något studerat den utveckling som redovisas i socialministerns huvudtitel beträffande ungdomsvårdsskolorna, varvid jag konstaterat att antalet tjänster vid dessa är ungefär lika stort som antalet elever. Vid en genomläsning tycker man att detta är ganska mycket, och man frågar sig om det är nödvändigt. Jag kan emellertid inte göra några som helst värderingar av denna sak. Det skulle dock ha varit intressant om man hade fått en redovisning av resultatet av dessa skolors verksamhet. Man skulle vilja veta hur det gått för de elever som varit på skolorna, hur de har utvecklats och hur de har lyckats i arbete och i övrigt. Jag tror att det är angeläget att vi något närmare ser på dessa frågor.

Om vi därtill ger ett större stöd åt ungdomsorganisationerna, tror jag att vi skulle kunna komma fram till en lösning av problemen.

Herr talman! En stor del av denna remissdebatt har ägnats åt trygghetsfrågorna. Detta är i och för sig inte så underligt. Framför allt gäller det trygghet för sysselsättningen. Det är en angelägenhet som vi har all anledning att se synnerligen allvarligt på. Allvaret därvidlag går också markant igen i statsverkspropositionen. En stor del av de pengar vi nu genom ökade skattebördor är beredda att pressa av medborgarna är just avsedd till att så långt möjligt trygga den fulla sysselsättningen. Det är i viss mån notabelt att även de borgerliga partierna något mindre än tidigare — även om det är motsträvigt — har lärt sig att förstå nödvändigheten av en stabil arbetsmarknad, om nu denna förståelse är så ärligt menad. Reaktionerna så snart det gäller konkreta åtgärder, exempelvis den nu föreslagna näringspolitiska fonden, är minst sagt kyliga. Det är för övrigt inte så länge sedan man ansåg att en betydligt större arbetslöshet än vi nu har vore acceptabel ur samhällsekonomisk synpunkt. Det gäller nog för de borgerliga partierna att strama upp sig för att klara sysselsättningsfrågorna. Alla som känner till den borgerliga majoritetspolitiken på 1920-talet och i början av 1930 talet vet hur lätt man tog på sysselsättningspolitiken. Då om någonsin kunde man tala om en låt-gå-politik. Vi kan utläsa ur inrikesdepartementets huvudtitel att de officiella arbetslöshetssiffrorna trots allt är ganska blygsamma, nämligen cirka 1,7 procent. Vi kan emellertid samtidigt konstatera att många åtgärder som från statens sida har vidtagits motverkat en betydande sysselsättningskris. Vi kan inte bortse från att en sådan har förekommit på sina håll och att det även i framtiden kan bli sysselsättningssvårigheter. Man bör inte misstro den officiella statistiken, men vi vet att det finns en inte obetydlig dold arbetslöshet. Ett faktum är att många gifta kvinnor helt enkelt inte efterfrågar arbete, eftersom de på förhand vet att på de flesta orter i landet finns inga sysselsättningsmöjligheter för dem. På den punkten tror jag att man kan vara kategorisk i sina bedömanden. Under den kommande tiden kan vi säkerligen inte inställa oss på en så överhettad arbetsmarknad som vi under de senaste åren har vant oss vid. I detta läge av konjunkturavmattning tar en del företag, tyvärr alltför många, chansen att med gamla väl beprövade metoder försöka göra sig av med en del av sina anställda, som de inte anser vara hundraprocentiga toppkrafter. Framför allt kommer då den äldre arbetaren och tjänstemannen i kläm. Ansvaret för de anställda har på ett oroväckande sätt luckrats upp, vilket många arbetsgivare utan förbehåll erkänner. De säger klart ifrån att detta är bekymmer som samhället så småningom får klara ut. Det är som sagt en gammal beprövad taktik, men den har inte tillämpats så ofta under den fulla sysselsättningens tid. Det är inte någon särskilt snygg taktik, och den skapar mycken onödig irritation och oro ute på arbetsplatserna. Strax före jul hade vi en debatt i kammaren om situationen för den utländska arbetskraften. Det sades därvid att tillströmningen av utländsk arbetskraft väsentligt ökat under 1966. Samma konstaterande göres även i statsverkspropositionen. En del åtgärder har vidtagits för att skärpa kontrollen över den spontana invandringen, men upplysning måste också spridas om de sysselsättningssvårigheter vi nu har. Det är viktigt att dessa människor blir underkunniga om att de, om de reser hit, troligen inte har något annat att vänta än arbetslöshet. I ett mera skärpt sysselsättningsläge struntar företagen helt enkelt i att anställa utländsk arbetskraft. Förutsättningarna för utländsk arbetskraft är helt andra nu än för bara ett par år sedan. Det skulle rimma illa med våra intentioner om vi skulle uraktlåta att tala om för de människor som ämnar resa hit i hopp om att kunna skapa sig en drägligare tillvaro, att de kommer att mötas av be skedet att de inte kan beredas arbete. Det är vår självklara plikt att förklara för dem att vår arbetsmarknad har blivit kärvare. Jag nämnde att företagen numera använder sig av gamla beprövade metoder för att bli av med vissa av sina anställda. En annan väl använd metod för att slussa ut en del av de anställda ur företagen är, att med hänvisning till verkliga eller förmenta svårigheter göra stora personalomflyttningar, som ger vederbörande betydligt minskade förtjänster, ibland upp till och kanske över 50 procent. Det är inte alls ovanligt med reduceringar av timlönen från 9—10 kronor till 6-—7 kronor, ja, till och med ännu lägre timförtjänster. Man behöver inte ha något större mått av fantasi för att begripa, att den som hamnar i en sådan situation så snart som möjligt — om det nu finns möjligheter förstås — själv slutar sin anställning till stor glädje för arbetsgivaren, som då slipper vara ansvarig för något avskedande och samtidigt kommer ifrån permitteringslönen. Svårigheterna vältras automatiskt över på arbetstagarparten, som inte bara mister sin permitteringslön utan även och dess värre riskerar att bli avstängd ifrån arbetslöshetskassan under fyra veckor. Jag är oviss om hur statsmakterna skall kunna agera mot sådana här och andra tvivelaktiga åtgärder, som alltmer kommit i ropet ute på arbetsplatserna och som man naturligtvis skarpt reagerar emot. Skall samhället vara en räddningskår, som alltid skall vara redo att rycka ut och rädda företag som har fått det besvärligt, så är det inte för mycket begärt att samhället också kräver vissa motprestationer. Tryggheten i anställningen har på sistone alltmer börjat oroa folk i näringslivet, och i den oron blandas givetvis betänkligheterna mot de ständigt stigande löneklyftorna in. Det är bara att konstatera att utvecklingen, trots re sonemanget om minskade inkomstklyftor, gått åt motsatt håll. På den punkten finns anledning till skärpt uppmärksamhet. Förra året motionerade jag och några kammarkamrater om en utredning i syfte att kartlägga hela låglönekomplexet. Jag vet att denna utredning är tillsatt, men det vore bra om den kunde skynda på sitt arbete. Jag hoppas att inrikesministern har denna fråga under uppsikt och gör vad han kan för att vi skall få se något resultat utan alltför stor tidsutdräkt. Vi måste på det ena eller andra sättet gripa oss an detta, såvitt jag kan förstå, mycket angelägna problem. Det senaste årets utveckling av lönerörelserna, inte minst vår egen lönelyftning, har på ett slående sätt markerat, att så här får det inte fortgå i framtiden; då hamnar vi så småningom i en ohållbar situation. Om vi menar något med talet om solidaritet mellan olika grupper i vårt samhälle, måste vi försöka finna vägar att klara ut i första hand låglöneproblemet. En liten bit på vägen går finansministern i år när det gäller skatteuttaget. De allra sämst betalda får en skattelättnad, medan de övriga som har bättre inkomster får en, om än blygsam, skattehöjning. Jag har svårt att tänka mig en lagstiftning för att komma till rätta med sådana här avvita förhållanden; vi håller ju styvt på arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt. Man får kanske därför i första hand hoppas på de intentioner som på sistone skymtat, att arbetsmarknadsorganisationernas Ööverläggningar skall leda till att andra vägar prövas i förhandlingsmetodiken, vilka leder till en mera solidarisk lönepolitik.

Herr talman! Allmänhetens oro över den alltmer tilltagande nedsmutsningen av livsmiljö — luftoch vattenföroreningar är fullt förståelig. Men denna nedsmutsning kan också få allvarliga ekonomiska konsekvenser för vissa företagargrupper. Vattenföroreningar kan exempelvis leda till att yrkesfiskare gör stora kännbara förluster utan att ha någon möjlighet att få kompensation. Jag berörde saken i en interpellation vid förra årets riksdag och fick då av justitieministern det svaret, att nuvarande regler ger fiskerättsinnehavarna betryggande garantier. Justitieministerns svar var emellertid mer eller mindre en lek med ord. I det då aktuella fallet med förgiftning av en laxproducerande älv kunde visserligen fiskerättsinnehavarna i älvområdet få ersättning, men yrkesfiskarna, som fiskar i havet, kan inte få någon ersättning. De fiskar nämligen i allmänt vatten, där fisket är fritt för envar medborgare i detta land, och de är alltså inte fiskerättsinnehavare. Därmed förfaller också möjligheten för alla de yrkesfiskare runt våra kuster, som baserar kanske huvudparten av sin inkomst på fisket i havet utanför älvarna, att få någon ersättning för sina förluster. Över huvud taget är de garantier, som finansministern ansåg betryggande, trots allt en fiktion. Det kan tänkas att en industri, som kanske med stöd av lokaliseringsmedel placerats vid ett vattendrag, råkar ut för ett maskinhaveri som orsakar stora skador på vattnet. Juridiskt kan företaget givetvis krävas på ersättning för detta, men i praktiken återstår frågan, om ifrågavarande företag har ekonomisk möjlighet att betala pengarna. Många gånger kan det också vara svårt att bevisa vem som vållat skadan, då bevisbördan ligger på de skadelidande. Under sådana förhållanden borde staten på ett eller annat sätt garantera trygghet åt de skadelidande, om den skadevållande ej kan påträffas eller ej kan fullgöra skadeståndsskyldigheten. Herr Sträng är inte snäll mot företagsamheten; i varje fall inte mot den mindre och medelstora. Han tycks synnerligen ovillig att erkänna att denna del av näringslivet utför en produktiv och gagnande verksamhet. Jag kan ta propositionen om investeringsavgift på vissa byggnadsarbeten som exempel på detta, där bl.a. reparationsverkstäder för motorfordon medtagits bland de avgiftsskyldiga. Bilismen spelar emellertid en så betydande roll i vårt dagliga liv, att det är av vikt att det finns rationellt skötta verkstäder som kan ta hand om fordonen; detta så mycket mer som efterbesiktningen av bilar framtvingat flera — i och för sig lyckliga — kontrollbesök på verkstäderna. Detta kommer att kräva ytterligare rationaliseringar inom =<verkstadsbranschen, men nu kommer investeringsavgiften att bromsa dessa rationaliseringar. Den tillfälliga investeringsavgiften blir på det viset rationaliseringsfientlig och kommer också att drabba de arbeten som många gånger blir nödvändiga på grund av den s.k. strukturrationaliseringen. Hur kommer investeringsavgiften att påverka saneringen av våra tätorter? I åtskilliga av våra städer pågår ett intensivt planeringsarbete som kan drabba både verkstäder och butiker. En verkstadsägare kan tvingas att bygga nytt, eftersom hans gamla lokaler ligger i ett s.k. saneringsområde. För denna av kommunerna ofta genomdrivna sanering skall alltså den enskilde företagaren straffbeskattas. Förhållandet är uppenbart orimligt. Och det kommer att bli många saneringsfall under de 18 månader som investeringsavgiften skall uttagas. Regeringen har på senare tid talat mycket ofta och gärna om sin näringspolitik. Vi skall få en s.k. näringspolitisk fond. Kanske hade ordet politisk fond varit riktigare, eftersom avsikten med den tycks vara mera politisk än näringspolitisk. I en rubrik i tidningen Fackföreningsrörelsen sägs det uttryckligen ifrån att »näringslivet skall styras från ett ekonomidepartement». Regeringen tycks vara hågad att bygga nya vägar till socialiseringen. Instrument för detta vägbyggande tycks vara ransonering av kreditmarknaden och nya fonder. Vi har AP-fonden, som 1966 växte med 3,5 miljarder kronor och som man från regeringspartiet nu tydligen vill använda som någon sorts utpressningsmedel på företagen för att få ökad insyn i och kontroll över dessa. AP-medel skall kunna användas för företagens stora investeringar, varvid fonden skall få möjlighet till prioritering. Det föreligger risk för att AP-medlen blir vad många fruktat: ett statens maktmedel för centraldirigering. Vi har fondmedel för lokaliseringspolitiken, vari staten är den avgörande, och nu skall vi få en näringsfond som ett annat instrument för denna statsdirigering. Det är självfallet att näringslivet i nuvarande svåra situation på kreditmarknaden kastar längtansfulla blickar på AP-fonderna. Återlånereglerna för dessa är ju rent rationaliseringsfientliga. Sammankopplingen mellan inbetald lånesumma och möjligheten att återlåna ställer de företag som är högt rationaliserade och har stora krav på maskinutrustning i ett sämre läge än andra. Nuvarande regler är emellertid marknadsmässigt sett förnuftiga. En ackumuleringsrätt skulle betyda en viss förbättring, men ännu bättre vore det om affärsbankerna fick rätt att uppta förlagslån hos AP-fonderna för att sedan låna ut medel till företagen efter prövning från marknadsoch risksynpunkter. Det finns moderiktningar också i politiskt tänkande. Just nu tycks statliga fonder vara regeringens senaste infall. Om man faller offer för en modenyck och inte tänker över problemen på lång sikt, kan sådana förhållanden inträffa att man får en fond för en uppgift och en annan för den rakt motsatta. Kanske finns det en viss risk för att så redan skett. Vi har en fond för lokaliseringsändamål och skall få en annan för vad man kallar strukturrationalisering. Det kan emellertid tänkas att kra ven på strukturrationalisering går stick i stäv mot kraven på lokaliseringspolitiken. Får regeringen bara sina fonder, bryr den sig väl inte om sådana saker. Den kan ju kasta krona och klave om huruvida ett storföretag skall få pengar ur lokaliseringsfonden för att sätta upp ett dotterföretag i ett stödområde eller ur näringsfonden för att koncentrera driften till en av sina anläggningar. Det finns fonder för allt. Huvudsaken tycks vara att regeringen får bestämma över näringslivet. Många tecken tyder på att vi riskerar att glida in i ett samhälle där den offentliga sektorn svarar för en växande del av sysselsättningen. Allt fler företag har måst »friställa» arbetskraft. I stället för att ändra den ekonomiska politiken så att näringslivet får möjlighet att överleva och utvecklas vill regeringen nu ta hand om de arbetslösa genom att sysselsätta dem i verksamheter, där staten genom någon av sin många fonder fått ett visst inflytande. På det viset kan regeringen använda inflationen som ett medel för något som många av oss vill kalla socialisering. På många håll, främst inom det socialdemokratiska partiet, har man betecknat de företagsnedläggelser, som oftast orsakats av inflation eller brist på krediter, som en »strukturrationalisering». Jag har en känsla av att detta ord har kommit att missbrukas. Det har blivit ett täckord som man använder för att kasta en dimridå över en olycklig politisk-ekonomisk utveckling. Alltför många företag har måst läggas ned på grund av kreditransoneringen, som skapat brist på likvida medel, trots att branschen eller företaget annars haft naturliga förutsättningar att överleva eller utvecklas vidare. Många andra företag har fallit offer för en inflation som regeringen inte vågat bekämpa på allvar. Man har inte velat tillgripa en i och för sig mycket beklaglig men nödvändig begränsning av bostadsbyggandet. Om man vill öka den ekonomiska «aktiviteten inom den del av samhällslivet som är totalt undandragen marknadskrafternas. : spel och i vilken all verklig konkurrens försvunnit, måste detta verka inflationsdrivande. En olycklig ekonomisk politik: har medfört att vi fått fler företagsnedläggelser och fler »friställda» — det socialdemokratiska ordet för arbetslösa. Lösningen på alla problem tror sig socialdemokraterna ha funnit genom att förklara det hela som strukturrationalisering, men jag tvivlar på denna »gigantomani». Från samhällets synpunkt kan det vara av vikt att också de mindre och medelstora företagen bibehålles och att koncentrationen inom näringslivet inte leder till koncernbildning. Herr talman! Det är viktigare med en ny ekonomisk politik än det obestämda uttrycket »nya djärva mål», och det är viktigare att inflationen bekämpas och företagen får finansieringsmöjligheter än att staten bildar fonder.

Herr talman! I höstens remissdebatt berörde jag sysselsättningsoch vägproblemen, som är två frågor av vital betydelse för mig och alla dem som bor i den landsända jag representerar.

Eftersom jag själv är bosatt i en skattetyngd kommun och vet hur hårt skattebördorna drabbar dessa finner jag det tillfredsställande, att enligt budgetförslaget stödet till de skattesvaga kommunerna höjs med 130 miljoner kronor och att de lägsta inkomsttagarna får den direkta skatten sänkt. Statens öka de stöd till:handikappade med 150 miljoner :kronor, till mentalsjukvården med 100: miljoner kronor liksom även det ökade stödet till andra grupper som av olika skäl är i behov av standardhöjning är också tillfredsställande. Det utan jämförelse viktigaste förslaget i årets budget är enligt min mening avsättningen till en utvecklingsfond för näringslivet.

Den nya utvecklingsfonden har visserligen icke rönt något bifall i Industriförbundet. Jag hoppas dock att även Industriförbundet lojalt skall samarbeta för att utvecklingsfonden skall ge bästa möjliga resultat. Att eliminera skadeverkningarna av de i övrigt ofrånkomliga rationaliseringarna måste vara ett gemensamt intresse för såväl regeringen och Industriförbundet som för den stora allmänheten, som säkerligen inte vill undandra sig att för detta ändamål satsa en procent i form av en höjning av omsättningsskatten. Vi får alla bidra till denna fond, men i dagens instabila läge kan var och en av oss även få nytta av den på ett eller annat sätt. Vad Industriförbundet förmodligen fruktar — något som jag däremot personligen särskilt gläder mig åt är att denna fond kan ge samhället ökade möjligheter till insyn i näringslivet — i varje fall i proportion till de belopp som kan satsas. Jag anser emellertid, att utveck lingsfondens medel icke ensidigt bör satsas på tätortsindustrierna. Utredningar har visat att fraktkostnaderna utgör en relativt oväsentlig del av en industris totala kostnader. Att industrierna koncentreras till vissa tätorter synes snarast delvis bero på slentriantänkande. Landsbygden — särskilt den norrländska landsbygden, som jag bäst känner — har redan uttunnats på folk i produktiva åldrar. Det är möjligt att man i framtiden kommer att lägga ut stora delar av den norrländska landsbygden till fritidsområden. Men det är också möjligt att tätorterna kommer att skapa så överväldigande bostadsproblem, utbildningsoch ungdomsproblem att strömmen i en framtid måste vändas. Ingen kan i dag med bestämdhet förutspå utvecklingen, Det är därför skäl att hejda sig och försöka minska takten i avfolkningen av Norrland och landsbygden över huvud taget. är denna omställning ofrånkomlig, så kommer den att ske, men jag anser att vi måste ta så stor hänsyn till de mänskliga problemen att vi inte onödigtvis påskyndar avfolkningen av glesbygdsområden, som inte utan vidare bör betraktas som avflyttningsområden. I mitt inlägg i höstens remissdebatt berörde jag de individuella problem som kan uppstå, hur den naturliga kontakten mellan generationerna bryts, hur helt onödiga vårdproblem, ungdomsproblem, stresstillstånd o.s.v. skapas. Jag blev själv förvånad över det gensvar som mitt anförande mötte i olika delar av landet. För mig helt okända människor ringde och skrev till mig och vittnade om liknande erfarenheter. Detta visar, herr talman, att vi inte endast bör ta hänsyn till de ekonomiska frågorna. Vi måste ha råd att även beakta de mänskliga problemen, och vi måste i görligaste mån undvika att skapa sådana. Regeringens utspel i försvarsfrågan har väckt mycken debatt. Vad man i huvudsak debatterat är den s.k. sänkningen av försvarskostnaderna, en sänkning med 500 miljoner kronor av det belopp som anges i 1963 års försvarsuppgörelse, vilken inte gäller längre än till och med innevarande budgetår. När jag läser budgetförslaget måste jag tyvärr konstatera, att försvarsutgifterna trots denna s.k. sänkning ökar med 415 miljoner kronor jämfört med det beräknade budgetutfallet för 1966/67. Trots de oroligheter som förekommer på olika håll i världen konstaterades det vid riksdagens öppnande att en avspänning i världsläget ägt rum, framför allt i Europa. Enighet råder överallt — utom i krigförande stater — om en rustningsbegränsning. Vårt land har nu sett som sin uppgift att på olika områden bidraga till världsfreden, framför allt genom ett aktivt engagemang i FN:s olika fredsfrämjande aktioner. Vi borde ha understrukit denna vår fredsvilja genom att de facto minska försvarskostnaderna. Jag hade verkligen hoppats att jag under min riksdagstid skulle få uppleva en sänkning av försvarsutgifterna. Jag tror att tillfället härför är gynnsamt just nu. Jag menar att det vore möjligt att begränsa totalkostnaden för försvaret till samma belopp som upptagits i budgeten för nu löpande period. För övrigt gav överbefälhavaren själv i höstas i TV uttryck för den uppfattningen att man genom rationaliseringar inom försvarsorganisationen mycket väl kan spara åtskilliga miljoner kronor utan att eftersätta effektiviteten. Med all tydlighet har den senaste tidens debatt, inte minst här i riksdagen, visat hur osäker man är i fråga om det framtida försvarets utbyggnad och målsättning. Den kritik som från borgerligt håll riktats mot staten när det gäller samhällsplaneringen på olika områden har inte avsett försvaret. Jag vill, herr talman, påstå att det just på det militära området bör finnas mycket stora förutsättningar att göra stora besparing ar utan att effektiviteten skulle behöva minskas. Om man granskar försvarets olika avsnitt och ställer försvarets kostnader och omfattning i relation till de olika uppfattningar som under den senaste tidens debatter framförts såväl av 1ledande militärer som av ledande politiker på detta område, så blir man verkligen bekymrad. Man frågar sig om de mer än 5 miljarder kronor, som enligt statsverkspropositionen skall anslås för militära ändamål, verkligen är nödvändiga för att vi skall kunna upprätthålla vår neutralitet. Jag vill, herr talman, till sist beträffande försvaret framhålla nödvändigheten av att i detalj undersöka förutsättningarna för rationaliseringår och effektiviseringar inom hela försvarsmakten. Finansministern föreslår en 50-procentig höjning av bilskatten, även för den tunga trafiken. Anslagen till vägförbättringar har samtidigt endast fått en indexmässig uppräkning. Jag förstår att finansministern behöver dessa pengar för andra angelägna ändamål; men allmänna opinionen kommer säkerligen att fordra att avgiftsökningen åtminstone till någon del kommer. vägväsendet till godo. Den tunga trafiken och åkerinäringen, som jag har. viss anknytning till, arbetar i dag med mycket små marginaler. Den höjda bilskatten blir en betungande merkostnad, även om en viss justering av frakttaxorna skulle kunna åstadkommas. Man får inom åkerinäringen ökade utgifter utan att erhålla en däremot svarande taxehöjning i gengäld. Kvar står fortfarande problemet med de dåliga vägarna som jag tidigare varit inne på. Fordonens lastförmåga och därmed lönsamheten försämras, fordonens livslängd förkortas, och därmed ökar kapitalförbrukningen. Inkomstbortfall förorsakas av att fordonen får stå stilla för reparation av skadar, direkt eller indirekt förorsakade av: de dåliga vägarna. Jag anser det vara nära nog en utmaning mot åkerinäringen att endast öka: deras skattskyldighet utan att samtidigt. låta en del av de nya skattemedlen tas i anspråk för att undanröja de nämnda olägenheterna. Jag vill erinra om vad vi här i kammaren tidigare fastslagit, nämligen att de olika trafikmedlen skall konkurrera på i huvudsak samma ekonomiska villkor när det gäller att utföra de tunga transporterna. Med den. utgångspunkten vore det rimligt att åtminstone vägbyggandet finge erhålla en del av den uppräknade bilskatteinkomsten, Jag vill framhålla — jag har gjort det tidigare här i kammaren — att behovet av en snabbare utbyggnad av vägväsendet är så stort och angeläget att det mycket väl kan jämföras med behovet av ökade militära utgifter. Jag anser det också vara både möjligt och nödvändigt att tillföra väganslagen ytterligare några hundra miljoner kronor. Och lika möjligt anser jag det vara att minska på anslagen i försvarsbudgeten. En betydande kostnadsbesparing bör kunna åstadkommas på det administrativa området. Slutligen vill jag, herr talman, beröra ett par för Ångermanland aktuella problem. som :' vinterns väder förorsakat. Tillsammans. med några andra riksdagsmän från trakten har jag väckt en motion med förslag om åtgärder för att mildra: verkningarna av de skador som snöj:isbildning och storm medfört i de mellannorrländska skogarna. De ekonomiska" verkningarna av en naturkatastrof av detta slag drabbar särskilt hårt de små :skogsägarna, vilka för sin försörjning är helt beroende av sitt skogsinnehav. Jag anser därför att staten bör på ett:eller annat sätt lämna dessa människor ekonomisk. hjälp, så att de kan rensa upp sina skiften och få skogen-i gott skick igen. Skogsröjning och plantsättning brukar ju årligen bedrivas. som beredskapsarbeten, och jag vill understryka nödvändigheten av att sådana åtgärder kommande vår och sommar vidtages i ökad omfattning inom de områden som drabbats hårdast av vinterns snöstormar och nedisning. Ovädren har förutom de materiella skadorna även försvårat — för att inte säga omöjliggjort — det normala skogsarbetet. Trots snötillägg m.m. är det helt omöjligt att bedriva ett inkomstbringande skogsarbete i snödjup på upp till två meter och med stora snömängder i träden. Om de skogsvårdsåtgärder som jag förut berört kunde insättas tidigare på våren än annars är brukligt, skulle kanske många av de fasta skogsarbetarna kunna beredas arbete därmed i väntan på att sommaravverkningssäsongen skall ta sin början. På det sättet skulle en ordinär arbetslöshetsperiod fyllas ut och skogsarbetarna få en, om än liten, kompensation för vintersäsongens inkomstbortfall. Frånsett dessa för mig och min valmanskår väsentliga randanmärkningar vill jag komplimentera finansminister Sträng för att han lyckats över förväntan väl med en mycket svår uppgift, när han nu avlämnat årets budgetförslag. Som tiden nu var långt framskriden och många talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på förslag av herr andre vice talmannen att uppskjuta den fortsatta överläggningen till kl. 19.30, då enligt utfärdat anslag detta plenum komme att fortsättas.

Herr talman! Nyligen har upprörande brister inom barnsjukvården vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg påtalats, vilka missförhållanden hänförts till byggnader och utrustning. Den allvarligaste beskyllningen gällde vården av för tidigt födda barn, vilken särskilt under 1964 skulle ha medfört en skrämmande dödlighet under behandlingen. Allvarligare anklagelse torde aldrig ha riktats mot sjukhusmyndigheter och läkare, och även om medicinalstyrelsens inspektion något reducerat omdömena och mycket bestämda löften givits om nybyggnader mycket snart, kvarstår bl.a. beskyllningarna mot vården 1964 och vållar oro. Även på andra håll i vårt land måste barnsjukvården bedrivas i mycket ålderdomliga byggnader. I Stockholm finns kanske det allra äldsta barnsjukhuset, nämligen Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus. Vid detta sjukhus bedrives emellertid trots de gamla lokalerna en specialvård för vissa sjuka barn och ungdomar, som torde vara föredömlig och kanske den bästa i hela landet. Det är viktigt att förhållandena i Göteborg belyses, så att orsakerna till den försämrade vården fullt klarlägges och att onödig misstro mot barnsjukvården i allmänhet hindras uppstå. Även om det ekonomiska huvudmannaskapet är en kommunal angelägenhet, blir ansvaret för att en tillfredsställande medicinsk standard hålles en fråga för staten i sista hand, liksom den totala planläggningen av sjukvården, i detta fall särskilt barnsjukvården, är en statlig angelägenhet. Med hänvisning till det anförda hemställer jag, att statsrådet och chefen för socialdepartementet måtte lämna kammaren en redogörelse för barnsjukvården i vårt land.

Herr talman!

Det gällde framför allt ordet »progressiv». Herr Larsson i Borrby hade gjort sig mödan att i ett uppslagsverk se efter vad ordet kunde betyda så dags kanske! Han kom till resultatet att ordet progressiv betyder gå framåt, att vara fortskridande, framåtskridande, gradvis stigande, jämnt tillväxande och framåtverkande. Där stod emellertid inte att betydelsen också kunde vara denna: att vara i mitten, att vara centerpartist. Vi får hoppas att man i nästa upplaga av uppslagsverket tar notis om detta. Nu är det så att i engelskan finns precis samma ord. Det uttalas visserligen enligt engelsmäns sed på ett för oss främmande sätt. Ordet är »progressive» och har kommit att få bibetydelsen unga personer med osnyggt utseende och rufsigt hår som säger nej till allting, protesterar mot allting och som i allmänhet är i hög grad besvärliga. Detta kan ju uppenbarligen inte tillämpas på herr Larsson i Borrby. Ingen har väl ett mera välvårdat hår än han — man får gå till folkpartiets spetsar för att finna maken. Men det jag sagt visar ändå att man på denna punkt får tänka sig för och välja sina ord. Det är samma sak beträffande partiernas namn — detta med vänster, center och höger, där tanken då binds vid att den ena står på ett ställe, den andra på ett annat ställe och den tredje på ett tredie ställe. Jag minns så väl — och det gör kanske även några av de mera erfarna i den lilla församlingen framför mig — hur herr Oblin vid en tidpunkt med emfas framhöll att folkpartiet åtminstone i vissa stycken stod till vänster om socialdemokratien. Det skulle väl betyda att socialdemokratien på den tiden åtminstone i vissa stycken var ett slags mittenparti. Nu vet vi att det måste ha skett förskjutningar sedan dess: Antingen har folkpartiet dragit sig åt höger eller socialdemokratien åt vänster. I varje fall vet vi i dag att det hävdas, att numera står högern till höger, såsom sig bör, rent lokalt. Vidare står både folkpartiet och centerpartiet i mitten och kallar sig mittenpartierna. Socialdemokratien står då förmodligen till vänster. Huruvida socialdemokraterna står till vänster eller till höger om kommunisterna får de göra upp sinsemellan — det görs ju ansträngningar åtminstone från ena hållet att förvirra begreppen därvidlag. Men så finner jag plötsligt i en tidning en bild av de tre borgerliga partiernas ledare. Jag har glömt att ta med den hit till talarstolen, men den ligger på mitt bord här i kammaren. Där finner man alltså en bild av de tre borgerliga partiledarna som förtjusta står och håller varandra i hand. Men herr Holmberg står där i mitten och herr Ohlin till höger om honom en sorts högerextremist, och det måste ju också vara fel. Herr Hedlund står till vänster men ser lika glad ut ändå. Det är en så vac ker bild, herr talman, att jag måste roa talmannen med att visa den. Men bilden är tyvärr i för liten skala för att man skall kunna se den tydligt på TV skärmen. Jag har också underrättat mig om att den inte får införas som bilaga till protokollet, vilket är beklagligt eftersom det är en så förtjusande bild. Alla tre ser så trevliga ut, att man inte vet vem man skall tycka bäst om. Man får beträffande partiledarna också vara försiktig så att man inte låser sig fast vid den uppfattningen, att den ene är sämre än den andre över hela linjen bara därför att han försetts med lokaliseringsord som höger, vänster eller center. Jag vill också peka på en annan detalj — som jag tidigare framhållit här i kammaren — nämligen att ordet »meningsriktning» används som synonym för parti. När jag hör herr Ohlin använda detta ord i singularis anser jag att det inte är korrekt. Jag hyser beundran för hans förmåga att hålla samman människor med olika meningsriktningar inom ett parti men anser att meningsriktning i singularis då inte är riktig terminologi. I dag hörde jag att också herr Wedén har åkt dit genom att tala om den meningsriktning han företräder. Detta är språkligt stötande för mitt öra. Ordet reaktionär är också besvärligt att handskas med. Många kallar mig reaktionär. Det är ofta sådana personer som strävar att bryta ned allt som byggts upp under århundraden och att sudda ut kulturen, så att människan mer och mer kommer att leva i ett frigjort naturtillstånd på djurets nivå. Detta är vad jag kallar reaktionär, men de som själva hänger sig åt dessa övningar kan inte förstå mig på den punkten. Låt oss nu ett ögonblick, herr talman, betrakta dagens situation utan den förblindande inverkan som partitänkandet alltid har och låt oss fråga: Vad behöver vi göra i denna situation? Den är besvärlig, en krissituation, men den är inte på något sätt hopplös. Jag tror att vi först och främst behövde ha en regering som hela folket både kan se upp till — det kanske vi i vissa fall kan göra till den nu sittande regeringen — och ha fullt förtroende för. Detta senare är inte förhållandet i dag och det skulle inte heller vara fallet om vi fick en enbart borgerlig regering. Det är kanske inte så populärt att jag säger detta, men jag tror att med den låsthet vi ofta har skulle det inte bli så. Vi skulle i stället behöva en samlingsregering. Då skulle alla människor kunna tänkas med glädje stödja regeringen i dess ansträngningar att bringa det hela på fötter. Jag tror emellertid inte att regeringen kan göra mycket utan att de enskilda människorna verkligen hjälper till. Denna hjälp kan lämnas på många enkla sätt. Var och en kan ha en krona mindre i västfickan. Det skulle ge 4—5 miljoner mera kronor att använda på ett konstruktivt sätt. Man skulle kunna betala alla räkningar i dag i stället för i morgon, sätta större rotation på pengarna med andra ord. Det skulle också hjälpa upp en hel del saker, för att nu nämna ett par små exempel. Situationen är inte hopplös. Vad som däremot är hopplöst är väl att vänta sig att vi skall kunna få en sådan samlingsregering, men jag nämner det i alla fall av akademiskt intresse. Vad som emellertid bäst av allt skulle kunna hjälpa upp situationen här i landet är om vi kunde få människorna att ha en annan syn och inställning. Vi svenskar är ett rent otroligt bortskämt folk. Det är egentligen närmast komiskt att ideligen läsa i tidningar om att vi har »olidliga förhållanden» på den eller den punkten. Om vi gör tankeexperimentet att vi allesammans en morgon vaknar som hinduer i Indien och ur denna synvinkel betraktade landet Sverige där uppe i norr. Då skulle vi se' världens högsta levnadsstandard, världens största trygghet. Dessutom skulle vi se en hel del av det som herr Gustafsson i Borås i dag nämnde. Man kan kanske utöka detta med att påpeka att det under det gångna året stals för 250 miljoner kronor i butiker och att vi vet att man ställer prognosen att vi skall ha ett fördubblat fångantal inom en kort tid. Man skulle också märka att människorna ingalunda är tacksamma för sin situation. Jag skulle tro att vi är en av de mest otacksamma nationer som finns. Det finns ett mycket sant uttryck som heter att en otacksam människa är den tyngsta börda jorden bär. Jag tänker också på presidentens i Kenya, Jomo Kenyattas, fråga till en bekant till mig för någon tid sedan. Han ställde då den kanske retoriska frågan: Hur kan man få ett högt välstånd utan dekadans? Jag är inte säker på att president Kenyattas blick inte något har vilat på vårt land, då han formulerade den frågan. Men det hela beror helt enkelt på att vi i gemen inte rättar oss efter de trafikregler som måste till i det mänskliga umgänget. Herr Nelander citerade konnungens ord i sin hälsning till svenska folket vid jultiden. Konungen talade också om en egenskap som vi inte är främmande för och som ligger väl till för alla människor, nämligen själviskheten. Jag tror emellertid att det finns ett hopp i denna situation: det är många som vill hjälpa och det är ett väldigt liv om att vi skall skicka så och så mycket pengar till de underutvecklade länderna. Jag tror att bakom detta ligger en riktig känsla, även om förslagen kanske inte alla gånger är så praktiskt formulerade. Om vi själva skulle försättas i den situation, som de flesta folk här på jorden lever i, tror jag att vi på många punkter skulle tänka om i ännu högre grad. Historien visar att diktatorernas tid ofta inte är lång. I varje fall är en diktator aldrig odödlig. Många har försökt göra dem odödliga, men det har inte lyckats.

Herr talman! Det har talats mycket om vårt militära försvar i denna remissdebatt. Men det behöver också nämnas något om ett annat försvar, försvaret av våra konsumenters intresse och mot uppressning av varupriser och andra kostnader. Jag finner det synnerligen angeläget att än en gång i denna kammare ta upp frågan om de höga byggnadskostnaderna. Det är av största vikt att vi undersöker hela byggnadsfältet och inte lämnar något avsnitt obevakat. Hyrorna i de nya flerfamiljshusen och kostnaderna för egnahem är nu så anmärkningsvärt höga, att det trots en kännbar bostadsbrist och ett stort behov av bostäder ändå finns ett kraftigt köpmotstånd mot lägenheter och egnahem i nyproduktionen. Det finns klara tendenser till att folk vill bo kvar i det äldre bostadsbeståndet även om det i många fall är hårt slitet — därför att de bostadssökandes ekonomiska resurser inte är tillräckliga för att anskaffa det nödvändigaste av allt, en bra bostad. Att avskaffa bostadsbristen på detta sätt är minst av allt eftersträvansvärt. Man har hittills alltför ensidigt diskuterat exempelvis byggnadslönekostnader och ackordsersättningar m.m. och alltför lätt gått förbi väsentliga områden, såsom <konsultoch 'arkitektarvoden, höga entreprenörsvinster — speciellt i avseende på egnahem — prisuppskruvande kartellbildningar inom byggnadsmaterialmarknaden m.m. Vi, som har haft tillfälle att på kommunalt håll följa byggnadsfrågorna, kan efter beräkningar som vi har gjort konstatera att det i fråga om både: iflerfamiljshus och egnahem många: gånger förekommit priser, som ligger betydligt över vad man kan betrakta som normala och skäliga i dagens läge. Låt mig som exempel nämna ett enfamiljshus, för vilket vi på kommunalt håll noggrant beräknat kostnaderna till 130 000 kronor, ett lagom och acceptabelt pris, i vilket inräknats en skälig entreprenörsvinst. Men huset kostade i själva verket 50 000 kronor mer för egnahemsägaren. Det är ett anmärkningsvärt överpris och långt ifrån ett toppris. Flera sådana fall kan konstateras. Allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag har i den alltmer överhettade byggnadsmarknaden ibland fått avvisa alla entreprenörers erbjudanden och genom att bygga själva kunnat bevisa att samtliga anbud varit alldeles för höga. I Malmö, där jag bor, har bostadskostnaderna stigit från 500 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta år 1955 till 740 kronor per kvadratmeter år 1965. Många som sitter här i riksdagen tycker ändå att det är billigt, och det är det också om man räknar efter skåneförhållanden där dessa kostnader betraktas som fördelaktiga. Vad är det då som ligger bakom denna uppskruvning av kostnaderna? Rationaliseringstakten har varit utomordentligt god, så felet ligger inte där. Det tar hälften så lång tid att bygga en lägenhet i dag som för tio år sedan, inte minst därför att mycket av materialet kommer direkt från fabrik. Men kartellbildning kan fördyra en rationell utveckling. Som exempel kan nämnas att när de fyra största dörrfabrikanterna gick samman och bildade Svenska Dörr AB, så blev resultatet en cmedelbar höjning av priserna på dörrar med 20 procent. Jag har tidigare tillsammans med andra här i riksdagen tagit upp frågan om konsultoch arkitektarvoden och baserat detta mitt inlägg på gjorda undersökningar både inom Stadsförbundet och Byggnadsindustriförbundet. För övrigt finns bra exempel utgivna i bok Det mest anmärkningsvärda är de nuvarande arvodesnormerna som infördes i mitten på 1950-talet. Huvudprincipen är enligt kap. 3 punkt 11, att de sakkunnigas arvode beräknas på grundval av konsultens självkostnad för uppdragets fullgörande på »löpande räkning». Arbetet på löpande räkning har i andra sammanhang visat sig kunna leda till i kostnadshänseende oangenäma Överraskningar för uppdragsgivaren, och så blir lätt även fallet vid utövandet av konsulterande ingenjörsverksamhet på sådana villkor. Den konsulterande teknikern kan genom detta system ha intresse av att vid utförandet av erhållet uppdrag göra detta så vidlyftigst som möjligt och verkställa utredningar som, sakligt sett, icke har någon betydelse för uppdragsgivaren. I ett syrligt brev till Svenska arkitekters riksförbund och Svenska konsulterande ingenjörers förening skriver exempelvis stadsingenjören i Oskarshamn, att »man gärna vill veta storleken på Edert omkostnadspålägg och tilläggen». Det heter vidare bl.a.: » Vi har insett, att arbeten för en liten stad sällan kräver t.ex. studieresor med flyg runt jorden för sitt fullgörande. Tvärtom är det många gånger möjligt för teknologer och nyutexaminerade ingenjörer att nöjaktigt prestera förslag till mindre avloppsanläggningar i villaområden -— för att nämna ett exempel som är typiskt för en del hittills redovisade konsultuppdrag. Vi menar alltså, att det förefaller skäligt med ett betydligt mindre omkostnadspålägg än vad staden särskilt de sista åren har fått betala.» Direktör Sven Dahlberg i Byggnadsindustriförbundet anför några byggnadsposter i ett visst kontorshus i Stockholm. Den totala byggnadskostnaden uppgick till 36 miljoner kronor, varav i löner till byggnadsarbetarna 3,6 miljoner, d.v.s. 10 procent. Precis lika mycket kostade konsultarvodena. Det är som bekant Byggnadsindustriförbundets ledande man som står för uppgiften, och då han bl.a. är chef för SIAB vet han säkert vad han talar om. Konsultfirmorna — det är de tekniker som tillhandahåller konstruktionsritningar och andra handlingar. Att det kostar lika mycket att på papper rita upp bygget som lönerna till dem som skall göra verklighet av ritningarna säger väl åtminstone så mycket som att det inte är enbart arbetslönerna som har betydelse. Resultatet är häpnadsväckande, minst sagt. Men det är inte första gången som man diskuterar konsulternas höga priser. Vid en debatt i ärendet för cirka ett år sedan framhöll en talare — en konsult — att konsulterna på grund av skattesystemet måste lägga ett stort beskattningsbart belopp på sitt arvode. Han framhöll även att pålägget går till stat och kommun, varigenom samhället inte förlorar något. Det är en rätt märkvärdig motivering för att försvara de höga arvodena till konsulterna! Skattesatsen är ju lika i varje särskilt inkomstläge och har inget sammanhang med om inkomsten kommer från konsuiltarbete eller annan verksamhet. En nyligen genomförd skatteundersökning på detta område visar för Öövrigt att över 40 miljoner kronor har försvunnit vid deklarationerna och att samhället på detta sätt långt ifrån har fått sin rätt. De som får betala hyror eller byggnadskostnader kan ju inte vara särskilt tillfredsställda med denna förklaring om orsaken till arvodenas storlek. Det hade varit betydligt bättre även för konsulterna själva, om man på allvar tagit upp en debatt om den föråldrade arvodeskonstruktion som konsulterna tillämpar, normer som förhindrar all form av priskonkurrens. När man nu från ledande byggindustrihåll och även från socialdemokratiska partiets ledning förordar systemet med totalentreprenad, så är detta förslag säkerligen synnerligen väl genomtänkt och värt att pröva. Sådan entreprenad innebär att byggherren vänder sig till ett antal byggnadsföretag och ber dem med ledning av ett underskrivet program lämna anbud. Entreprenörerna får med hjälp av egna och anlitade entreprenörer avlämna förslag, ofta i form av bindande anbud. Jag tror att ett sådant entreprenadsystem skulle sänka byggnadskostnaderna genom att man därigenom får bättre möjlighet att välja billigare metoder och materiel. Konsultsumman inordnas i entreprenadarbetet och konsulten får finna sig i konkurrens på samma sätt som Övriga leverantörer, varigenom han tvingas till en rationalisering av sitt arbete och en åtstramning och moder: nisering av de föråldrade arvodesnormerna. Det måste vara en viktig angelägenhet för samhället att de dyra anläggningsoch VA-kostnaderna pressas ned och att ingen gren inom byggnadsbranschen får glida vid sidan om, när det gäller att komma till rätta med oskäliga kostnader. När vi i dag brottas med skyhöga hyror och höga kostnader för egnahem, så är det av största vikt att man tar under allvarligt övervägande en bättre lösning beträffande arkitektoch konsultarvodena. En grundlig översyn över byggnadsmaterialindustrien och en bättre samordning över hela byggnadsindustrimarknaden är för övrigt också angelägen. Herr talman! Det är både för konsulterna och för samhället en viktig angelägenhet att det blir en fri konkurrens över detta fält. I kampen mot inflation och prisstegringar har vi här ett område som inbjuder till noggrann översyn. Jag utgår ifrån att man fullföljer de undersökningar som nu påbörjats på ifrågavarande betydelsefulla avsnitt. Jag hälsar med tillfredsställelse, herr talman, de förslag av bostadsförmed lingskommittén som just nu har presenterats i nyheterna. Obligatorisk bostadsförmedling och lagstadgad bytesrätt är värdefulla instrument för att komma till rätta med bostadsbristen och åstadkomma en rättvis och ekonomiskt riktig fördelning av ledigblivna lägenheter i det allmänna bostadsbeståndet.

Herr talman! Det meddelas i statsverkspropositionen att det under förra året tillsatts en arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet för att göra en samlad översyn av trafiksäkerhetsfrågorna. Denna åtgärd är lika välkommen som den är sent kommen. En större satsning på trafiksäkerhetsfrågorna i vårt land är verkligen angelägen. Förberedelserna inför årets omläggning till högertrafik har uppenbarat stora brister; Målsättningen att öka trafiksäkerheten inför dagen H har varit klart fastlagd, men för att realisera detta mål har det behövts forskningsmaterial på skilda fält. Det har visat sig att vi i detta hänseende är ganska underutvecklade. Mycket av det arbete som har måst göras borde ha varit gjort helt oberoende av omläggningen. Vi vet nästan ingenting om effekten av olika typer av körkortsutbildning. Vi saknar uppgifter om vilka krav som ställs på individen i trafiken och hur individen motsvarar ställda krav. Människans resurser i trafiken är tämligen obekanta. Vi har inte heller i Sverige någon egentlig grundforskning om trafikinformationens anpassning till trafikanterna. Vinterkörning contra sommarkörning, nattkörning contra dagkörning — vilka ökade krav måste man ställa? Har vi regler som täcker alla uppkommande trafiksituationer, eller kan man komma längre med en riktig systemanalys? Det vore lätt att fortsätta frågandet. Otillräckligt vetande har resulterat i otillräckliga åtgärder. Vi måste snarast skaffa oss det vetande som saknas. Därvidlag är arbetsgrupperna inom departementet ett gott tecken, men även detta är otillräckligt. Ambitionsgraden måste sältas mycket högt. Både biltätheten och det ofullkomliga vägsystemet motiverar det. Det är inte nog med en samlad översyn inom departementets ram. Dels behövs här en fullständig parlamentarisk insyn, dels fordras både en massiv experthjälp och en utökad forskning. Under år 1966 dödades i vårt land 1060 personer i 938 trafikolyckor. 13 768 olyckor fick annan, svårare eller lindrigare personskada till följd. Samhällets kostnader för dessa olyckor uppgick till över 1500 miljoner kronor. Sådana siffror talar sitt tydliga språk. Vi har ofta mött dem. De mänskliga tragedier och de samhällsekonomiska förluster som de är ett tecken på borde övertyga oss om att det kan vara värt uppoffringar av många slag, inte minst ekonomiska, att få dem reducerade. Detta blir inte mindre angeläget därför att vi därigenom automatiskt skulle lösa till och med en god del av ett annat allvarligt samhällsproblem, nämligen sjukvårdskrisen. Att tillämpa generella körkortsindragningar för dem som uppnått t.ex. 60 eller 65 års ålder vore enligt mitt förmenande en diskriminering av dessa åldersgrupper. Men nog är det egendomligt att ett körkort skall gälla hur länge som helst trots att trafiksituationen under tiden har blivit en helt annan och många nya regler tillkommit. Nog vore det möjligt i TV-åldern att med jämna intervaller smidigt arrangera undervisning, uppföljd genom enklare prov. Kanske skulle den kunna ordnas t.ex. på polisstationerna, men det vågar jag inte ha någon bestämd mening om. Klart är i alla fall att det bör gå att praktiskt lösa problemet. En sådan TV-undervisning skulle också kunna vara upplagd på ett pedagogiskt föredömligt sätt och med användande av all tänkbar expertis. Där skulle det också kunna komma med moment om hänsyn i trafiken och om att det inte är tufft att uppträda drulligt bakom ratten. I fråga om gentlemannamässighet i trafiken har ju vi svenskar mycket att lära av andra folk. Det behövs en allmän upplysningskampanj som skapar vänliga och angenäma trafikanter. Det behövs också en annan typ av upplysning, en konsumentupplysning när det gäller bilarna. Detta är motiverat dels därför att det gäller mycket dyrbara ting och dels därför att det här behövs en upplysning om hur dessa fungerar från trafiksäkerhetssynpunkt. Var en sådan konsumentupplysning närmast hör hemma vill jag inte uttala mig om. Konsumentinstitutet är kanhända inte det rätta organet att ta hand om saken, utan det bör kanske läggas på något annat organ. Konsumentinstitutet hänger dessutom, såvitt jag förstår, för närvarande rätt mycket i luften. Jag är inte övertygad om att handelsminister Lange känner sig ansvarig för behandlingen av de hithörande frågor och förslag som enligt uppgift för närvarande lär ligga på hans bord. Jag vill för kommunikationsministern uttrycka den förhoppningen att erfarenheterna av arbetet med trafikomläggningen leder till en satsning på säkerhetsfrågorna av sådana dimensioner som vi hittills inte tillnärmelsevis känner. Ambitionerna för framtiden måste bli väsentligt större än de hittills har varit. Bostadsproblemen har hittills i debatten fått en ganska ingående belysning. Jag tänker inte beröra bostadsbristen utan avser i stället att säga några ord om vilken typ av bostäder vi erbjuds. Det är klart att det är viktigare att få en bostad, som inte är anpassad till de individuella behoven, än att inte få någon bostad alls. Men ändå, visst har vi även i en tid av eftersläpning i fråga om byggandet anledning att in tressera oss för hur bostadsbeståndet blir utformat. Det gäller inte bara tekniska och estetiska finesser, som arkitekter ofta kan föra livliga diskussioner om, utan det gäller i högsta grad bostadsplaneringens anpassning till den förändrade befolkningsstrukturen. Just bebyggelsens utformning kan på ett fundamentalt sätt påverka våra möjligheter att funktionera. Vad vi i dag behöver är inte bara badrum och köksutrustningar, inte bara lekytor och parkeringsplatser. Vi behöver hjälp med ett brännande serviceproblem som blir mer brännande ju mer pressat arbetskraftsläget blir. Vi behöver få resurser att ordna våra mest triviala och tidskrävande sysslor på ett sådant sätt, att det t.ex. blir möjligt även för kvinnor att helhjärtat engagera sig i både yrkesliv och samhällsliv. Det är nödvändigt att sörja för de handikappade, så att de i sin bostadsmiljö kan klara sig själva, och vi måste göra något för alla de åldringar som inte vill eller kan bli omhändertagna för vård men som med litet organiserad service skulle kunna klara sig själva i ett eget hem. Alla dessa grupper är stora, och de flesta växer dessutom. Dessa stora grupper — och även andra — efterfrågar öppet eller latent en höggradig service. Men organiserad sådan direkt i bostadsbeståndet finns endast till cirka 1 promille. Men vi har en säljarens marknad på bostadssidan.

Kanske skulle en extra stimulans via bostadslångivningen kunna få dem att övervinna svårigheten att tänka i service. Bostadsbyggnadsutredningen konstaterade att det finns en stor efterfrågan på servicehus och att sådana därför borde bli vanliga. Från byggforskningssidan har också nyligen uttalats, att en förbättrad kollektiv service är det enda som kan innebära en egentlig höjning av bostadsstandarden. Men detta är inte bara en fråga om höjd bostadsstandard för den enskilde, utan det är också en samhällsekonomisk fråga av stor räckvidd. Om de daghem vi nu har låge i servicehus skulle vi genom att föräldrarna sluppe resorna till och från daghemmen vinna över 3 miljoner arbetstimmar på ett år. Vi har inte råd att låta så mycken tid bli helt improduktiv. Vad vi kunde vinna på att de handikappade och åldringarna bleve i stånd att klara sig själva, varigenom vi skulle kunna spara in dyrbara institutioner, är svårt att fixera, men det rör sig om stora belopp. På bostadsmarknaden är de ekonomiska lagarna delvis satta ur kraft. Inga regler om tillgång och efterfrågan bestämmer priser och kvalitet. I ett sådant läge har det allmänna ett särskilt stort ansvar. Vi får inte låsa oss fast i en otidsenlig bebyggelse. Men vi har bristfälliga kunskaper kring problemen. Forskningen är eftersatt och planeringen dålig. Jag kan också hålla med bostadsbyggnadsutredningen om att man inte kan vänta sig att kommunerna skall ha material för prognosarbete och inte heller att de skall ha sakkunskap och förmåga till kritisk granskning av material. Material måste ställas till kommunernas förfogande. Det behövs alltså en vidgad samhällsplaneringsforskning, och det behövs en omedelbar omfattande upplysningsverksamhet. Positiva kommittéuttalanden har vi redan gott om. En positiv pressdebatt har vi också haft. Men det behövs ett aktivt handlande. Alla får inte vänta på alla. Här måste man verkligen från statens sida bryta den onda cirkeln som »icke handla och skylla på andra» kommit att utgöra. Men regeringen har hittills vilat still. Trots att bostadskollektiva kommittén redan för mer än ett årtionde sedan rekommenderade kollektivhus har ingenting gjorts härvidlag. Det gladde mig att under gårdagen höra fru Ekendahl varmt tala för dessa frågor. När vi några enskilda folkpartimotionärer 1962 väckte förslag i dessa frågor och därvid döpte om kollektivhusen till servicehus behandlades ärendet som enbart en daghemsfråga här i riksdagen och avfärdades. Folkpartimotionen 1963 rönte inte bättre öde. Då hänvisade man till bostadsbyggnadsutredningen. Frågan har också tagits upp i en av folkpartiets partimotioner. Jag kan inte minnas att fru Ekendahl vid något av dessa tillfällen demonstrerat sin värme för saken, men jag gläder mig över hennes förändrade attityd och hoppas att jag får tolka den som ett tecken på att det från hennes partis sida eller från regeringens sida snart kommer att tas initiativ. De utredningar som man tidigare har hänvisat till har ju nu avgivit så positiva utlåtanden att det finns anledning att på allvar aktualisera denna fråga. Till sist vill jag beröra ett par skattespörsmål. Jag skall inte säga något om skattetrycket som sådant, inte heller om t.ex. marginalskattens föga stimulerande och ibland rent av förlamande effekter. Jag skulle i stället vilja något beröra det sätt på vilket finansministern sedan många år tillbaka behandlar, eller kanske riktigare, misshandlar det komplex av frågor som de olika skatterna tillsammans utgör. Det är nu jämnt två årtionden sedan det genomfördes en samlad skattereform. Det var då man efter kriget tog bort bl.a. värnskatten; denna var ju inte längre motiverad när kriget var slut. Men det var som vi minns bara namnet som togs bort — skatten som sådan fanns kvar men bakades in i de traditionella. Det mönstret går igen i år: någon särskild trafikomläggningsskatt är inte längre motiverad eftersom högertrafikomläggningen i år genomförs; den särskilda skatten tas formellt bort men blir i realiteten kvar i form av en kraftigt ökad fordonsskatt. Det är i sanning väl utnyttjade tillfällen att smussla in en skattehöjning och låtsas som om ingen skattehöjning skett. Årets förslag till höjd fordonsskatt framläggs samtidigt som finansministerns båda utredningar, bilskatteutredningen och <vägkostnadsutredningen, just är i färd med att tänka igenom utformningen och omfattningen av bilbeskattningen. I direktiven till bilskatteutredningen står just att den svåraste uppgiften blir att utforma systemet för vägkostnadernas finansiering och att man utöver fordonsbeskattning och drivmedelsbeskattning kan tänka sig andra former, t.ex. en avgift beräknad efter körsträcka. Att så kraftigt höja fordonsskatten innan «utredningarna sagt sitt ord kan inte vara välbetänkt. Ett sådant handlande ger inte något rationellt uppbyggt skattesystem, och det är inte heller vad vi har. Tvärtom har skattesystemet blivit ett lappverk som ger oberäkneliga och svåröverskådliga effekter. Det är väl troligt att finansministern tog en viss hänsyn till 1950-talets kritik mot skattelappverket när han 1960 tillsatte den stora allmänna skatteberedningen. En väsentlig uppgift för denna var att rensa i vårt skattesystem och åstadkomma ett samlat grepp. Man eftersträvade ett mindre komplicerat och mera rationellt system. Finansministerns målsättning var lovvärd, men vad hände? Redan året därpå föreslog han flera ändringar: ortsavdragen höjdes, skatteskalorna ändrades, barnbidragen höjdes, folkpensionsavgiften ändrades, omsen höjdes och bensinskatten höjdes. I finansplanen 1961 gjorde finansministern ett uttalande om att budgetperspektivet för de närmaste åren inte gav anledning att aktualisera några nya skattehöjningar. Att inga skattehöjningar företogs ansåg finansministern vara desto mer angeläget som skattepolitiken då låg i stöpsleven. Men redan på hösten samma år var detta glömt och alla de ändringar och höjningar av skatterna som jag nyss räknade upp genomfördes. Efter fyra års arbete presenterade skatteberedningen ett på väsentliga punkter enigt resultat med bred uppslutning från politiska partier och intresseorganisationer. Men finansministern har lagt detta samlade grepp åt sidan och bara fortsatt på plottrandets väg. År 1964 höjdes barnbidragen, och avdragsrätten för folkpensionsavgiften avskaffades. Följande år höjdes omsen, bensinskatten och cigarrettskatten, skatteskalorna och = folkpensionsavgiften ändrades och kommunalskatteavdraget schabloniserades. År 1966 var vi där igen. Då höjdes spritoch vinskatten, bilaccisen och bensinoch brännoljeskatten. I år vill finansministern schablonisera kommunalskatteavdragen ytterligare och genomföra fyra olika skattehöjningar. Man frågar sig vad som är meningen. Har finansministern ångrat den kloka tanken från 1961, då han själv efterlyste just ett samlat grepp? Uppenbart skakad av den starka kritiken mot sambeskattningens orättvisor lade finansministern 1965 fram en proposition om frivillig särbeskattning — ett gammalt folkpartikrav — och tillsatte dessutom en särskild utredning, familjeskatteberedningen. Den beredningen fick inte några direktiv men väl uppdrag att presentera en särbeskattningsmodell. Oförändrat skattetryck är ett arbetsvillkor.

Det blir säkert en besvärlig och tidsödande procedur, och en rimlig övergångstid torde bli ofrånkoralig. Vad gör finansministern under tiden? Jo, han lägger förslag efter förslag, som försvårar i stället för underlättar realiserandet av en modell för vår familjebeskattning, som han själv har gjort en beställning på. Förändringarna i skatteskalorna 1965 och konstruktionen för kommunalskatteavdraget samma år verkar båda i den riktningen. I årets statsverksproposition understryker finansministern denna effekt genom att gå vidare på samma väg. Det mest konsekventa i vårt skattesystem är sådana här återkommande galenskaper. När finansdepartementets plotterfilosofi t.o.m. får bidra till att försvåra realiserandet av departementets egna intentioner, då finns det väl ändå, herr talman, anledning att reagera!
Herr talman! I början av sitt anförande, som jag har fått refererat för mig, talade fru Nettelbrandt om trafiksäkerheten. Jag tycker det är utomordentligt glädjande att fru Nettelbrandt är intresserad av den frågan. I själva verket är det en av våra viktigaste samhällsfrågor hur vi skall kunna nedbringa antalet trafikolyckor. Om den preliminära statistiken talar sant har vi i år för första gången kunnat notera en absolut nedgång i antalet dödsolyckor och sannolikt även i antalet personolyckor över huvud taget. Det är ju en liten början. Det har inte hänt i vårt land förut och inte heller i något annat land. Den enda konsekvens vi kan dra av det är att det lönar sig att målmedvetet arbeta på detta fält. Nu talade fru Nettelbrandt om en parlamentarisk kommission på detta om råde. Jag skall gärna säga att vi övervägde den saken. Men det var helt enkelt av tidsskäl som jag tyckte att det var bättre att gå fram snabbt i vissa fall där vi ville ha resultat, ta en rad initiativ i frågor som man nu kunde få lösta. Det är möjligt att vi här så småningom skall ha en parlamentarisk kommission. På sätt och vis fungerar högertrafikkommissionen som sådan i den viktigaste trafiksäkerhetsfrågan för året. I vår kommer vi att framlägga en hel serie propositioner som direkt har med trafiksäkerheten att göra. Det gäller organisatoriska frågor i samband med inrättandet av en helt ny myndighet. Det gäller körkort, körkortsutbildning, körtider och en hel rad andra frågor. Beträffande konsumentupplysningen har vi anställt en särskild man som arbetar helt med de frågorna. Jag vill på detta sätt bara markera att jag hoppas att vårriksdagen kommer att få en hel del att göra med trafiksäkerhetsfrågor som ett led i ett långsiktigt arbete på att hejda den farsot som trafikolyckorna utgör.

Herr talman! Fru Nettelbrandt sade i sitt anförande att »det var roligt att fru Ekendahl har ändrat inställning till kollektivoch servicehusen». Den slutsatsen drog fru Nettelbrandt av vad jag hade sagt i debatten i går. Nej, fru Nettelbrandt, det är ingen ändrad inställning. Det är en inställning som jag har haft i årtionden och också arbetat för, kanske mera i den informationsoch agitationsverksamhet som vi bedriver och som betyder så mycket för de resultat vi sedan kommer till. Det är väl bekant för fru Nettelbrandt att det sker åtskilligt i vårt samhälle, fastän inte så mycket som vi skulle önska. I de allmännyttiga bostadsföretagen pågår en hel del arbete i det avseende som fru Nettelbrandt berörde. Fru Nettelbrandt trodde sig vara ensam om att ömma för de åldringar, som man nu hjälper med förbättringslån. För 30 000 sådana åldringar pågår just arbete i syfte att bereda dem den service som fru Nettelbrandt och jag är överens om.
Herr talman! Först några ord till kommunikationsministern. Jag har tidigare här uttalat tillfredsställelse över dessa arbetsgrupper som är tillsatta, och jag tror att det just av tidsskäl också varit nyttigt att de tillkommit och att det kommer förslag snarast. Men jag har velat betona att det inte är tillräckligt. Jag tror att många av de uppgifter som en dylik utredning skulle syssla med är av det slaget att det med nödvändighet blir ett långsiktigt arbete, som vi egentligen borde ha utfört för länge sedan. Bristerna har kanhända inte tidigare blivit uppenbarade. Det gläder mig, herr talman, att fru Ekendahl uttalat starkt intresse för detta, vilket jag också kunde sluta mig till med den kännedom jag har om henne i övrigt. Men jag har inte märkt att det intresset manifesterats utåt eller här i riksdagen. Hon har ändå till både regeringen och de olika majoriteterna i kommunerna haft betydligt kortare väg att gå än jag och därför haft större möjligheter att utöva påverkan även internt. Och faktum kvarstår i dag, att vi har nära nog inget servicehus, ingen serviceanläggning av den typ som jag här har efterlyst.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Vi har ju haft en rad trafiksäkerhetsutredningar som arbetat med detta problem. För att inte försitta någon tid har jag sett det som en väsentlig uppgift att så snart som möjligt få fram de olika förslag på området, som redovisats under senare år, till beslut i riksdagen och att i övrigt koncentrera ansträngningarna på ett tryggt och säkert genomförande av högertrafiken. Jag tror att en utredning skulle ha splittrat ansträngningarna i dagens skede. Men därmed vill jag inte alls säga att det inte, när vi har genomfört det ganska stora svep som nu skall göras, kan vara motiverat med en sådan här mera långsiktigt arbetande kommission.
Herr talman! Jag trodde att fru Ekendahl hade det intresset, men jag har inte märkt det vare sig i riksdagen eller eljest, sade fru Nettelbrandt. Det beror kanske på att vi läser olika publikationer och arbetar på olika sätt, fru Nettelbrandt. Jag har inte samma behov som fru Nettelbrandt av att i varje sammanhang säga: Detta väckte jag och mina partivänner motioner om då och då. Nej, på vårt håll arbetar vi på ett helt annat sätt. — Jag noterar ändå med tillfredsställelse att fru Nettelbrandt inte synes misstro min goda vilja. Sedan är det naturligtvis bekant för fru Nettelbrandt att i den nyproduktion som för närvarande äger rum betalar staten helt den del av byggandet som avser invalidlägenheter.
Herr talman! Det finns naturligtvis en viss skillnad härvidlag. Den som tillhör ett oppositionsparti kan endast hänvisa till motionsförslag här i riksdagen för att därigenom dokumentera sin vilja till handlande. Den som tillhör regeringssidan däremot har möjlighet att få sina förslag genomförda. Men jag måste konstatera att det vi nu diskuterar inte är genomfört.

Herr talman! Efter det replikskifte som nu ägt rum mellan fru Nettelbrandt och fru Ekendahl och med kommunikationsministern skall jag inte uppta tiden med att bemöta fru Nettelbrandt ytterligare, trots att hon presenterade en lång lista. Jag vet att en del av de kamrater som står efter mig på talarlistan kommer att beröra vissa av dessa frågor. Det är också med tanke på att efterföljande talare någon gång skall få komma upp i talarstolen som jag nu föredrar att först bara snudda vid ett par problem, som jag annars kunde ha velat kommentera litet mer, och därefter i huvudsak, liksom fru Nettelbrandt gjorde ta upp några trafiksäkerhetsfrågor. Herr Sundelin gick i sitt anförande in på försvarsfrågan, och därvidlag ber jag att helt få ansluta mig till de synpunkter han framförde. Det var någon som i går kväll tog upp handikappfrågorna, men då jag inte var i tillfälle att höra det anförandet kan jag nu varken instämma med eller bemöta vederbörande talare utan vill bara säga ett par ord i anledning av en artikel i en handikapptidskrift som gjorde mig mycket upprörd. Det gällde svar som vissa handikapporganisationer hade fått på en förfrågan, huruvida städer eller andra kommuner ville upprätta guider som visade de offentliga lokalernas tillgänglighet för de handikappade. Många — ja, de flesta hade tyvärr svarat att problemet inte var så stort på deras ort att något speciellt behövde göras. Detta kunde ändå gälla kommuner och städer med 10 000 invånare eller mer. Det fanns alltså inga sådana behov eller lokaler som här avses. Man tänkte tydligen inte på att de handikappade kunde behöva upplysning om hur de skulle kunna besöka t.ex. kommunalkontoret, posten eller kyrkan när dessa lokaler inte byggts tillgängliga för dem. Jag skulle emellertid vilja ge en blomma till Sigtuna med dess omkring 3 800 invånare. Där hade man ställt sig mycket positiv, upprättat en guide och delgivit byggnadsnämnd och berörda stadsplaneförfattare att staden på allt sätt skulle medverka till att underlätta för de handikappade att deltaga i arbetsoch det övriga samhällslivet. Det kan väl inte vara så att Sigtuna har större behov och problem på detta område än andra större orter? Det finns för övrigt direktiv angående de hänsyn som måste tas i här berörda avseenden vid byggande av offentliga lokaler och liknande och härom har också kommunikationsministern talat mycket positivt. även om jag vet att Sigtuna inte är den enda platsen i landet med denna positiva syn på dessa problem tror jag att man i många kommuner och städer måste tänka om och gå in för att följa Sigtunas exempel. Bostadsfrågan för de handikappade har jag talat om tidigare och skall inte ta upp nu, men jag vill yrka på en effektivare upplysning till de handikappade. Vi kan alla hjälpas åt härmed och dessutom vill jag att upplysning skall ges från läkare och andra om vilka möjligheter till hjälp och vilka hjälpmedel de handikappade har. Det är för många som inte har nåtts av information på detta område. Det visar inte minst reaktionen efter ett TV-program för en tid sedan. Man kände inte till att samhället ändå ger hjälp på olika sätt. Jag vill också, innan jag lämnar detta ämne, uppmana berörda myndigheter att i samband med ombyggnad av samfärdsmedel, gator och vägar för övergången till högertrafik också tänka på situationen för de handikappade, d. v. s. de rörelsehindrade, blinda m.fl., i den nya trafiken och på allt sätt underlätta för dem. Jag har givetvis också känt ett behov att taga upp lokaliseringsoch sysselsättningsfrågor och hur vi skall kunna lösa dem. Men också på denna punkt skall jag fatta mig kort. Inom vårt stödområde — d. v. s. där jag är bosatt — har vi fått viss hjälp och detta har givetvis haft mycket stort värde. Trots bakslag i ett par fall hoppas jag att vi skall få fortsatt stöd och hjälp med våra problem. Jag tror på en gynnsam utveckling för vår region och för de företag som har slagit sig ned inom området eller ämnar göra det. För dagen vill jag hänvisa till en mening i den föreliggande propositionen med tanke på det förslag till lösning av glesbygdsområdenas problem som där utlovas. Det står nämligen: »Även åtgärder i syfte att vidmakthålla och förbättra kommunikationerna samt annan service för glesbygdsbefolkningen kommer att behandlas.» Ja, herr talman, jag hoppas verkligen att den arbetsgrupp det talas om i propositionen och som sysslar med dessa frågor skyndar sig att komma med förslag i den riktningen medan det finns några kommunikationer kvar att vidmakthålla. Det är ju ett stort problem för glesbygden att kommunikationerna med närmaste tätort försämras eller försvinner. Det kommer inte alltid något i stället. De människor det här gäller är — även i vårt bilburna samhälle — oftast beroende av de kollektiva samfärdsmedlen som man alltså på ett håll vill vidmakthålla och på ett annat rationalisera bort. Herr talman! Nu kommer jag i likhet med fru Nettelbrandt att ta upp en del av trafiksäkerhetsfrågorna, och på många punkter kommer det kanske att märkas att jag är ense med henne. I år skall vi alltså övergå till högertrafik i vårt land. Denna införes som vi alla vet den 3 september och vi har också fått veta klockslaget och de hastighetsgränser som skall gälla i samband med övergången. Riksdagsbeslutet fattades som bekant med stor majoritet. Att jag själv hörde till den minoritet som kämpade för bibehållandet av vår nuvarande vänstertrafik är också känt. Anledningen till mitt ställningstagande har jag ofta redovisat, nämligen min allvarliga oro vid tanken på den ökning av olycksriskerna som kunde uppstå i samband med en så genomgripande förändring i vårt trafiksystem. När nu beslutet snart skall omsättas i praktiken, är det emellertid angeläget att vi förbereder och medverkar till en så olycksfri övergång som möjligt ge nom att engagera oss i trafiksäkerhetsarbetet, oberoende av vår inställning före beslutet. Glädjande nog har en fantastisk ökning skett av såväl intresse som insatser för ökad trafiksäkerhet, och det är för mig den positiva effekten av riksdagsbeslutet. Att enhetliga regler skall gälla på trafikens område — som vi också försöker skapa på andra — för Norden och för Europa, är ett annat argument, som jag kan böja mig för, men då skall man också vara konsekvent, vilket man inte är på alla punkter ens i trafikfrågorna. Denna drive för ökad trafiksäkerhet — informationer till olika grupper i vårt samhälle — som nu har kommit i gång borde givetvis, som fru Nettelbrandt också påpekade, ha satts in långt tidigare, så att vi redan nu varit trafiksäkra bilförare, fotgängare o. s. V. i den trafiksituation vi har för dagen. Fortfarande bär vi oss ibland åt som om vi trodde att vi är helt oåtkomliga för den dödsfälla som trafiken i alla fall är. Olycksstatistikens skrämmande siffror visar klart, att så inte är fallet. Nu har vi minsann inte lång tid på oss, om vi före dagen H skall bli dessa utmärkta, säkra trafikanter, och det är helt enkelt förutsättningen för att vi den 3 september skall kunna genomföra denna revolutionerande reform så, att mina och andras olycksprofetior kommer på skam och vi skall kunna kalla den »en oblodig revolution». Det är väl drastiskt uttryckt, men det måste bli sanning. På ansvarigt håll vaknade man som sagt kanske litet sent, men nu har man satt full fart. Jag vill uttala den förhoppningen i sammanhanget, att intresset och insatserna inte bara är betingade av högertrafikomläggningen utan fortsätter även efter 1967 års utgång med oförminskad intensitet. Det gläder mig mycket att kommunikationsministern nu sagt att vi kommer att få olika propositioner i ämnet under våren. Jag blir då mycket lugnare på den punkten. Informationen till allmänheten får inte mattas. Det tillkommer alltid nya grupper, och vi vet att vi har lätt för att glömma. Det varslade förslaget om en central trafiksäkerhetsmyndighet tycks mig vara en garanti för att frågorna kommer att följas upp även i fortsättningen. Vi måste använda våra massmedia. Jag har särskilt lyssnat på program 3 — jag förstår att också andra kanaler har haft trafikprogram — just därför att man där har en serie korta och informativa inlägg, som ofta återkommer under dagen. Jag tror att detta är en riktig väg att nå en bred allmänhet. Dessa program kan nog ökas och intensifieras. Även om de skärpningar i trafiken som träder i kraft vid nyåret tycks ha uppfattats av allmänheten mycket snabbt, märker man att upplysning om hur systemet fungerar kanske inte hunnit tränga in lika bra. Överträdelserna har tydligen inte varit så många som man befarade, men jag anser att anpassningstiden kunde ha varit längre. Jag läste härom dagen att det nu var slut med polisens »mjuka linje», vilket jag i så fall beklagar, ty jag tror att denna kunde vara lika effektiv och framför allt smidigare för alla parter. Grova överträdelser skall naturligtvis beivras nu liksom tidigare, men huvudmotivet med beslutet i denna riktning har ändå inte varit att kräva ut böter av så många som möjligt utan att lära människor att anpassa sig till dagens trafik och förstå att detta är ett viktigt moment för åstadkommande av ökad trafiksäkerhet. Den laglydnad och snabba anpassning som man alltså kunde finna på denna punkt ger mig anledning tro att ett påbud om obligatoriskt bärande av reflexmaterial vid utomhusvistelse i mörker, som jag ofta har talat för, också kunde ha slagit igenom lika snabbt och utan alltför många polisingripanden. Men härvidlag har jag ofta blivit bemött av experter som menat att det mest skulle bli äldre damer och herrar som man då skulle få inskrida mot. Det vore synd att plocka dem på femmor och tior. Här kunde också den mjuka linjen ha tillämpats. Polisen kunde kanske ha hjälpt till att dela ut reflexmaterial om man stötte på någon felande. Fru Nettelbrandt talade också om försäkringsbolagens höjda avgifter på olika avsnitt. När man här kommer att kräva mera av bilisterna, gäller det för oss att se till att de olika trafikanterna får sitt rättsskydd. Myndigheterna måste på något sätt göra det lättare för bilisten att köra säkrare och mera riskfritt i den dödsfälla som trafiken utgör. Som led i en sådan utveckling vill jag nämna ett par punkter som varit mina käpphästar. Först och främst borde den reformen genomföras att gående i mörker måste ha reflexmaterial av något slag för att synas av bilisten. Vi måste också inse att den som färdas med sparkstötting bör betraktas som gående och inte som förare av ett fordon. När olycksfallsstatistiken visar att de sparkstöttingsåkare som råkar ut för olycksfall i huvudsak är äldre och barn under 16 år kan ingen få mig att tro att de bör jämföras med bilister och cyklister. Många kanske anser detta vara bagateller — jag har tyvärr den erfarenheten från tidigare tillfällen — men utefter de mörka vägarna genom ett skogrikt och långa tider snörikt Norrland utgör dessa människor en allvarlig fara för sig själva och för bilisterna. Allt som vi satsar på ökad trafiksäkerhet är i högsta grad en förebyggande verksamhet: Ett helt skadefritt år inom trafiken är tyvärr en utopi. Men skulle vi inte kunna låta tanken snudda vid vad det skulle innebära. Trafikolyckorna beräknas, som fru Nettelbrandt också nämnde, till omkring 1500 miljoner kronor för samhället i kalla siffror. Det blir mycket ofta svåra skador med stora familjetragedier som följd. Om också den ökade trafiksäkerhetspropagandan tycks ha givit ett positivt utslag, som vi tror skall fortsätta med en kraftig nedgång av olyckorna som följd, kan vi ändå vara uppe i skrämmande siffror om låt oss säga tio år, om vi inte på allvar kan hejda denna utveckling. Jag hoppas innerligt att det som nu har hänt i den riktningen och som kommunikationsministern talade om inte är en tillfällighet utan att det skall visa sig att vi nu är på rätt väg. Det skulle kunna innebära minskad trängsel på sjukhusen. Om vi sedan också tänker på vad vi skulle kunna få för 1500 miljoner kronor i vårt övriga samhällsarbete, t.ex. fler bostäder, skulle säkerligen alla både inom och utom riksdagen vara beredda att kraftigt öka ansträngningarna för att höja trafiksäkerheten. På så sätt skulle vi var och en kunna medverka till en förbättrad samhällsekonomi. Innan jag lämnar talarstolen skall jag ändå beröra en fråga som fru Nettelbrandt tog upp. Hon nämnde kollektiva servicehus, och de är naturligtvis nödvändiga och bra. De har emellertid endast betydelse för storstadsområdena. Även på landsbygden behövs service för barnen, men där är inte kollektivhusen till någon större hjälp.

Herr talman! Tidens modeord och honnörsbegrepp i vårt land är med rätta bl.a. yttrandefrihet och förhandlingsfrihet. Jag tänker, då remissdebatten nu ingått i ett skede då det mesta är möjligt, något exemplifiera de här förnäma begreppen, insatta i alldeles speciella sammanhang och belysta med illustrationer från vad som hänt sedan senaste remissdebatten. Som sig bör begynner jag här i kammaren, och det har något med yttrandefriheten att göra. Ingen kan förneka att vi riksdagsledamöter, generellt sett, har yttrandefrihet i våra kammare. Remissdebatterna är exempelvis bevis nog på den saken. Om denna frihets behövliga existens står alltså ingen diskussion, men det som gång på gång tas upp är frågan om dess yttre, kvantitativa begränsning. Ibland sker det på initiativ av enskilda ledamöter, ibland går talmännen in i meningsutbytet. Berättigade och mindre berättigade synpunkter blandas med varandra, liksom stort med smått. Denna kammares vördade herr talman riktade vid höstsessionens avslutning några allvarsord som en speciell julens. fridshälsning till kammarens ledamöter. Jag skulle vilja ta mig friheten att något spinna vidare på det kapitlet. Det gjordes vissa erinringar mot frågestundernas utveckling, som en ledamot på oppositionssidan åtminstone om han tillhör fotfolket — skulle vilja kommentera. Påpekandet om att tidsgränserna ofta öÖöverskridits är riktigt och tänkvärt, men — och det bör också föras fram — felet är inte alltid enbart frågeställarens. Vederbörande statsråds ovilja mot att vilja fatta vad en fråga, av konstitutionella skäl tyvärr inte varje gång så särdeles glasklart formulerad, verkligen innebär och vilket svar, negativt eller positivt, som åstundas, tvingar den frågande — och jag har frågat flera gånger och har erfarenhet — att förklara och att ställa följdfrågor. Också statsråden hade kanske behövt en den kärleksfulla agans julklapp vid avtackningsceremonien — de är ju i regel kammarledamöter de också. Värt en ännu allvarligare kommentar är emellertid påståendet att enkla frågor i åtskilliga fall framställts i ämnen som bort bli föremål för interpellation. Helt utan grund är givetvis icke detta påstående — flera frågespörsmål har varit alltför vidlyftiga — men det bör uppmärksammas att man betages lusten att ställa en interpellation i januari, som eventuellt blir besvarad i maj, kanske i vårriksdagens sista minuter. Då kan ämnet för interpellationen för länge sedan vara överspelat, och det har statsrådet självklart ingenting emot, ja, han kan ju t.o.m. medvetet han manövrerat det därhän. Skall man ha en säker chans att få ett spörsmål, om också mycket kort, besvarat och ventilerat inom rimlig tid, då måste man tillgripa den enkla frågan, även om man kanske i och för sig skulle i första hand ha velat använda sig av en interpellation. Oppositionens möjligheter att bevaka den verkställande maktens göranden och låtanden är begränsade. Frågeinstitutet är en sådan möjlighet och en ganska hygglig sådan. En våg av tacksamhet skulle slå emot herr talmannen, även mot den nu fungerande andre vice talmannen, från många av kammarens ledamöter, om herr talmannen tillsammans med dem kunde få vissa självrådiga statsråd att lära sig svara på interpellationer något så när omgående. Då kommer ämnen, som lämpar sig bäst för interpellationer, också att bli föremål för sådana. Jag kan dock inte underlåta att påpeka risken med interpellationssvar om de koncentreras. För åtskilliga år sedan lär det ha hänt i andra kammaren — pressen har framhållit det — att fungerande talmannen somnade mitt under behandlingen av interpellationer, det rörde sig om cirka 25 stycken. Reaktionen måste betecknas som sant mänsklig men är tillika en förintande dom över statsrådens tendens att klumpa ihop interpellationssvaren. Också en talman har alltså personligt intresse av att interpellationssvaren sprids ut över hela sessionen. Lika aktuell som diskussionen kring riksdagens arbetsformer är debatten om förhandlingsfriheten på arbetsmarknaden — jag är glad över att civilministern vill hedra kammaren med sin närvaro just nu. Lärarkonflikten tillhör det förflutna, men dess efterverkningar torde bli märkbara lång tid framöver. Och detta gäller inte bara följderna för skola, ele ver och lärare. De fackliga — och politiska — erfarenheterna är många och dyrköpta. Det saknas sannerligen inte politiska aspekter på konflikten. Viktigast är kanske där frågan, hur den nya förhandlingsordningen för statsanställda bestått provet.

Det var inte bara SACO-området som hade det kärvt. Avtalsförhandlingarna fördes över huvud i ett krisartat samhällsekonomiskt läge, och genomgående kunde avtal träffas först efter medling och under konflikthot. Just på grund av de särskilda svårigheterna har svagheterna i det nya förhandlingssystemet kommit att framstå särskilt klart. Men å andra sidan kan ett helt balanserat förhandlingsläge, motsvarande det som råder på den privata arbetsmarknaden, givetvis aldrig åstadkommas inom den statliga sektorn. Parterna är helt enkelt inte jämspelta. I bakgrunden finns alltid den statliga makten, och dess övervikt är förkrossande. Dessutom kommer arbetstagarnas ombud icke i direkt kontakt med dem som har den reella makten. Desto angelägnare är det att så långt möjligt — helt kan det väl aldrig gå — hålla boskillnad mellan staten som förhandlare och avtalsslutande part. Det duger inte att ett statligt verk — avtalsverket — går till konflikt och andra statliga verk utnyttjar möjligheter att avvika från den neutralitet i arbetskonflikter som annars är en strängt upprätthållen regel i vårt land. Personalunioner mellan avtalsverket och av en konflikt direkt berörda verk framstår som direkt olämpliga. Till råga på allt var ordföranden i medlingskommissionen i lärarkonflikten dessutom ledamot av styrelsen Nu utnyttjade regeringen — och det får man väl förstå att den gjorde — sitt övertag, samtidigt som den med munnen bekände sig till den heliga principen, att lönerna fritt skall bestämmas utan statsmaktens inblandning. Genom hyckleriet med avtalsverket ville regeringen därtill i det längsta avsvära sig det politiska ansvaret för sina handlingar. Att konstruktionen till sist erbarmligen sprack och statsråden Sträng och Gustafsson fick bekänna kort är en annan sak. Det som döljs i snö kommer till sist upp i tö. Summan av vad jag här har velat belysa med ganska grälla färger och i ordentliga reliefer kan utmynna i frågan, om inte den nya förhandlingsordningen bör överses, särskilt beträffande avtalsverkets ställning. Den förefaller vara alltför ofri. Vidare kan man fråga sig vilken roll riksdagens lönedelegation skall ha i sammanhanget utöver att säga ett formellt ja till en träffad överenskommelse. På den punkten fungerar lönedelegationen för närvarande superbt. Herr talman! I denna sak återkommer jag snarast med en enkel fråga till civilministern, ty enkel fråga är mitt vapen.

Herr talman! Jag skall vid denna tidpunkt inte mycket förlänga kammarens förhandlingar. Herr Nordstrandh höll ett anförande som det i och för sig kunde finnas anledning att ta upp till ganska ingående granskning, men jag skall avstå från att göra det och bara beröra ett par detaljer. Herr Nordstrandh gör gällande att det inte finns någon jämställdhet mellan parterna på den offentliga arbetsmarknaden. Jag skulle kunna hålla med herr Nordstrandh om det men kanske på ett annat sätt, närmast motsatt vad han me nar. Många gånger har nämligen under de år som gått den offentliga arbetsgivaren haft svårare att hävda sig än den privata arbetsgivaren. Vidare anser herr Nordstrandh — om jag minns rätt — det vara närmast orimligt att det råder en personalunion mellan ett verks styrelse och avtalsverkets styrelse. Detta är en ganska egendomlig uppfattning, som tycks vara spridd vida omkring. Det sammanhänger väl med att det är så svårt att få folk att förstå att även staten har behov av några personer som företräder dess arbetsgivarintressen. Hur skall dessa kunna fungera, om det inte finns i varje fall några få som känner sig företräda dem? De offentligt anställda får vara vänliga att lära sig att situationen även på det statliga området måste utveckla sig på det sättet att det verkligen finns några människor som både har i uppdrag att vara och känner sig vara företrädare för arbetsgivarens intressen.

Herr talman! Civilministern och jag har nog litet olika bedömningar på denna punkt. Att den offentliga arbetsgivaren — i detta fall staten — skulle ha svårare att hävda sig än den privata framgick emellertid icke av den konflikt som vi nu har erfarenhet av. Jag vill understryka att den var en konflikt av nytt slag på ett område där det aldrig tidigare hade förekommit något dylikt. Man kunde alltså omedelbart se hur det utföll när former för konflikt, kopierade på den privata sidans, hade överförts på den statliga sidan. Civilministern kan väl inte påstå att den offentliga arbetsgivaren misslyckades i att hävda sig i den konflikt som nu är tilländalupen? Ta inte upp detta som en komplimang; jag gör bara ett konstaterande. Naturligtvis kan man tala för den uppfattningen att avtalsverket och andra verk skall ha en viss personalunion. Jag tror dock inte att det är riktigt, ty en chef för ett verk uppfattas inte, sådana som förhållandena nu ter sig, endast som företrädare för staten gentemot personalen inom verket utan också på sätt och vis som företrädare för de anställda. Då frågar man sig varför personalen vid vissa verk skall drabbas av att just deras verkschefer skall sitta i avtalsverkets styrelse och företräda staten. Det förhållandet att det gäller en del stora, tunga verk är bara en kvantitativ synpunkt, som ingenting har att göra med den principiella synpunkten, nämligen att verkschefen skall å statens vägnar förhandla för sina anställda.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag har litet svårt att fatta det sista som herr Nordstrandh sade. Hur vill herr Nordstrandh egentligen ha det hela ordnat? Här sitter det i en styrelse för statens avtalsverk — och riksdagen har varit med om att besluta att denna styrelse skall inrättas — företrädare för vissa av de tunga områdena inom avtalsverkets förhandlingsverksamhet. De utgör alltså den församling som fattar beslut å arbetsgivarens vägnar. Varifrån vill herr Nordstrandh ta dessa människor, om de inte skall företräda de områden som nu är representerade i de ifrågavarande förhandlingsomgångarna? Jag skulle gärna vilja ha en förklaring härvidlag. Hur vill herr Nordstrandh sammansätta arbetsgivarens styrelse i detta fall, och hur vill han få arbetsgivarintressena att över huvud taget fungera?

Herr talman! Det är ju ingen svårighet att i avtalsverkets styrelse sätta dit andra personer än just dem som företräder staten och är direkt underställda den reella makten, d.v.s. finansoch civildepartementen. Detta är emel lertid en sak som jag för min personliga del anser att man bör överse för att utröna, om det inte går att åstadkomma en mer tillfredsställande konstruktion.

Herr talman! Nej, herr Nordstrandh, jag kan mycket väl säga att jag inte är helt nöjd med den nuvarande konstruktionen. Däremot tror jag inte att det finns någon större anledning att diskutera avtalsverkets styrelses sammansättning, därför att hurdan man än gör denna sammansättning, kommer alldeles säkert herr Nordstrandh eller någon annan av dem som nu känner sig drabbade att opponera sig. Jag kan emellertid gärna hålla med herr Nordstrandh om att det i fråga om vissa saker inom detta avsnitt kan finnas skäl att sätta sig ned och fundera. Herr Nordstrandh nämnde själv lönedelegationens ställning i sammanhanget. Det kan finnas anledning att resonera om denna sak, liksom om andra frågor i detta sammanhang. Jag tror emellertid — och jag hoppas att herr Nordstrandh och jag kan vara överens om detta, som jag för övrigt tidigare framhållit i medkammaren — att man vid dessa överläggningar bör räkna med att utgångspunkten skall vara att bibehålla den fria förhandlingsrätten på området.